Herr talman! Den proposition och det betänkande som nu behandlas har varit föremål för förhoppningar om stärkande av den lokala demokratin. I huvudsak har dessa förhoppningar inte infriats, även om det i betänkandet finns enskilda förslag som är bra. Det är bra att man gör ett tillkännagivande om vikten av uppföljning och utvärdering när det gäller de anställdas yttrandefrihet, insynen i privata entrepenörers verksamhet, offentlighetsprincip och meddelarskydd m.m. I propositionen angavs att man avsåg att utreda de förtroendevaldas arbetsförutsättningar. Nu måste regeringens granskning av den lokala demokratin breddas kraftigt. Demokratin är inte en gång för alla given. Därför är detta betänkande viktigt. Demokratin måste ständigt försvaras. Under historiens lopp har den försvunnit på olika sätt. Efter den grekiska demokratin dröjde det 2 000 år innan debatten om demokratin på nytt tog fart. Nu framträder på den politiska arenan ledande personer som öppet uttalar sitt misstroende mot demokratin. I senaste Kommun Aktuellt, nr 18, slår kommunalrådet Jerker Swanstein i Hälsingborg fast att det politiska styrsystemet är bankrutt. Den politiska sfären måste krympas, säger han. Man skall inte fråga Andersson utan ställa honom inför faktum, menar Swanstein. Majoriteten är i grunden mot förändring, heter det. Man måste då dra slutsatsen att denne man är emot majoritetsstyre. Swanstein förefaller vara en macho-typ som elitistiskt leker med politiken. Inte mycket av vad han säger ligger i linje med det som alla partier är eniga om i det här betänkandet. Ingen av oss har såvitt jag vet ifrågasatt majoritetsstyret. Precis som i början av 30-talet skrivs nu artiklar i vår press med budskapet att demokratin är sjuk. Den representativa demokratin måste lämna plats för ett nytt styrsystem, sade moderaten Nic Grönvall den 14 maj på DN:s debattsida. En kommission av byråkrater bör enligt EU-modell få exklusiv rätt att ställa förslag, menar Grönvall. Man får intrycket att han menar att regeringen eller kommunstyrelsen sedan skall fatta de verkliga besluten och att parlamentet respektive fullmäktige får ställa frågor och granska verksamheten. Därmed skulle folkstyrets princip -- att det är en beslutande församling som väljs och kan ställas till svars -- i praktiken avskaffas. En form av elitstyre skulle införas. Det finns nog tyvärr de i den kommunalt styrande eliten som tilltalas av möjligheterna till ett sådant egenvälde. I den debatt som förs bland allmänheten och som tar sig uttryck i bl.a. telefonsamtal till oss finns också tongångar som att de valda politikerna måste sättas i karantän och starka män ta över. Jag tycker att det står en odör av unket 30-tal omkring hela den här debatten. Det var just de här argumenten som fördes fram i början av 30-talet och som vann ett visst gehör även i vårt land. Man behöver inte heller botanisera länge i bibliotekens bokhyllor för att hitta väl läst littertur som dömer ut parlamentarism och flerpartisystem. Jag menar inte att den litteraturen skall förbjudas -- jag vill endast peka på närvaron av dessa idéer. Det är ingen tvekan om att den nya kommunallag som antogs 1991 har öppnat dörrarna för vissa bakslag i den lokala demokratin. Vårt parti godtog en friare nämndorganisation utom när det gällde miljö och hälsovårdsnämnd, som vi ville skulle vara obligatorisk. Vi godtog också de ökade delegationsmöjligheterna. Den nya friheten har i kommunerna nyttjats för att kommersialisera verksamheten och minska de folkvaldas antal och inflytande. De mycket starka högertendenserna i politiken har underlättat införandet av ett system som prioriterar snabbhet, informell handläggning och regellöshet. Vi tror att det är ett misstag att tro att mindre demokrati leder till ökad effektivitet generellt sett. På kort sikt kan det tyckas så. Men denna konflikt är delvis skenbar. Demokratiskt fattade beslut vinner just genom sitt folkliga stöd styrka och ger sammantaget en ökad effektivitet. Argumenten för att vi inte längre har råd med en demokratisk beslutsprocess tycks för närvarande växa i styrka. Tjänstemannastyre och bolag tar över mer och mer av de löpande besluten. Därmed minskas också förtroendet för de kommunala besluten och för demokratins principer. I längden kommer den kortsiktigt vunna effektiviteten att förbytas i sin motsats. I regeringsformens 2 kap. 1 § är medborgarna tillförsäkrade en rad friheter, de s.k. demokratiska fri och rättigheterna: yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Mot dessa grundlagslöften står en alltmer skrämmande praxis. Anställda ute i kommunerna hotas och avkrävs tystnad och lojalitet när de kritiserar kommunala beslut. Det finns en risk att yttrandefriheten sätts ur spel. Ett antal JO-ärenden har också visat på övergrepp mot kommunalt anställda. Detta är givetvis totalt oacceptabelt. Likväl nämns inte detta problem i propositionen. Det är kombinationen av minskat anställningsskydd, friare lönesättning, friare behörighetsvillkor för olika arbeten och odemokratiska synsätt som gör att många offentligt anställda nu känner sina demokratiska rättigheter kringskurna. När offentliganställda demonstrerar med påsar över huvudet visar det hur demokratiska rättigheter håller på att tryckas tillbaka och att rädsla och maktlöshet har blivit vardag. Vi kan för vår del förstå att folk tar på sig de här påsarna. Men jag menar att rätt väg är att slita av sig påsarna, se motståndarna i ögonen, ställa krav, försvara grundlagsfästa rättigheter, kämpa för den rätt man har som anställd och pressa politiker och kommunala byråkrater på raka besked. Despotiska chefer och kommunalråd måste dras inför Arbetsdomstolen och Justitieombudsmannen. Om de inte tar reson måste de bytas ut den politiska vägen. Lagstiftningen ger enligt min mening fortfarande ett starkt stöd för just de demokratiska fri och rättigheterna. Det är främst genom den lokala politiska kampen som demokratin kan upprätthållas. Det spelar ingen roll hur bra lagstiftning som finns, om den inte utnyttjas på rätt sätt. Det är ytterst medborgarnas aktivitet i politiska partier, i fackliga organisationer och andra folrörelser som bär upp demokratin. Jag hoppas emellertid att det tillkännagivande som regeringen nu får om uppföljning och utvärdering också skall leda till förslag som stärker den kommunala demokratin. Vi har velat stärka det s.k. folkinitiativets ställning när det gäller folkomröstningar men samtidigt begränsa möjligheten till folkomröstning till några viktiga områden. Vi tror inte att närvarorätten för personalföreträdare behöver minskas på det sätt som föreslås i propositionen. Också den utvidgningen av sekretessen som förslås skulle vi vilja avvakta med. Vi vill också att riksdagen hos regeringen begär ett förslag som avgränsar och preciserar delegeringsrätten, så att missbruket av denna delegeringsrätt kan upphöra. När det gäller möjligheterna till kommunal uppdragsverksamhet har vi synpunkter som är likartade dem som framgår av den socialdemokratiska reservationen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till meningsyttringen i mom. 3, 10 och 23.

Herr talman! Catarina Rönnung ville i sitt inledningsanförande gå tillbaka till den gamla tidens kommun, där varje politiker var välkänd bland sina grannar. Man måste nog inse att det inte gagnar verksamheten att drömma sig tillbaka. I stället bör man inse att den lokala demokratin av 60-talssnitt inte fyller sin funktion på 90-talet. Ambitionen är självfallet att väljarna skall känna sina politiker, men vi lever i en annan värld än sockenpolitikerns. Det är bara att inse att vi får välja andra modeller för vår kontakt och vårt nära samarbete med väljarna. I det föreliggande betänkandet finns det flera förslag i den riktningen. Bengt Hurtig tog avstånd från anslag mot demokratin. Det är bara att vara tacksam för att en gammal kommunist, som Bengt Hurtig, så klart tar ställning för demokratin, ett flerpartisystem och parlamentarism. Man skulle kunna säga att det faktiskt är på tiden. En utveckling av den lokala demokratin har varit nödvändig under de senaste åren för att man skall kunna uppfylla de krav som den nya tiden ställer på de självstyrande kommunerna. Det första steget i den utvecklingen var den nya kommunallagen. Den tog framför allt sikte på att det skulle vara friare arbetsformer och att insynen och kontrollen i de många kommunala företag som då växte upp skulle säkras. I samband med att den nya kommunallagen antogs uttalade konstitutionsutskottet tydligt att sådana här förändringar måste följas upp. Det var självklart. Vi sade att man måste återkomma med förslag till ändringar om det skulle behövas. På vissa områden tog vi inte ställning; vi förväntade oss förslag senare. Det gällde ytterligare krav på insyn och kontroll, självkostnadsprincipen och sekretesslagstiftningen i kommunerna i och med den nya organisationen. Resultatet har blivit flera utredningar i viktiga frågor när det gäller kommunala förhållanden. Några av förslagen tas upp i det föreliggande betänkandet. Alla syftar till att öka det medborgerliga inflytandet på lokal nivå. Ett av de förslag som finns i betänkandet gäller regler för de kommunala folkomröstningarna. Folkomröstningar skall kunna användas som ett beredningsunderlag i viktiga frågor. Socialdemokraterna vänder sig mot att man inhämtar kommuninvånarnas synpunkter på detta sätt. Vad är det för fel med att låta medborgarna säga sin mening på detta sätt? Vi vet att kommuninvånarnas sätt att engagera sig i lokala frågor är annorlunda i dag jämfört med för 10--20 år sedan. De engagerar sig ofta i en speciell fråga och vill ge sin mening till känna. På det här sättet kan man faktiskt fånga upp det intresse för demokratin som finns hos medborgarna. I slutändan är det fortfarande den representativa demokratin som fäller avgörandet i så måtto att det är kommunfullmäktige som avgör huruvida och i så fall när en sådan folkomröstning kan äga rum. Det här förslaget är en bra avvägning mellan representativ demokrati och direktinflytande. Det slutgiltiga beslutet fattas av de valda representanterna. Detta innebär inte att beslutsfunktionen överlämnas. Det innebär att underlaget för det beslut som skall fattas breddas. Man skall inte vara så förtvivlat rädd för att inhämta kommuninvånarnas synpunkter när de engagerar sig i en speciell fråga. Det är viktigt att kanalisera och fånga upp det intresse för demokratin som finns hos medborgarna. Ett annat område som flera har varit inne på och som har debatterats livligt handlar om insyn och kontroll. Det har kommit ytterligare förslag och beslut om insyn och kontroll i de kommunala bolagen. I propositionen talas det mycket kraftfullt om vikten av att kommuner och landsting t.ex. i avtal försäkrar sig om möjlighet till inflytande och kontroll av sådana verksamheter som har överlämnats till utomstående entreprenörer. Det är utomordentligt att intresset nu fokuseras på detta område. På många håll har faktiskt kommunerna och landstingen skött kontrollen och insynen litet si och så. Det handlar naturligtvis mycket om att det finns en okunnighet eller en valhänthet när man börjar arbeta på ett nytt sätt. Vi tycker att propåerna i propositionen inte är tillräckligt omfattande. Därför har ett enigt utskott föreslagit att dessa frågor skall utredas och följas upp -- detta mot bakgrund av de mycket omfattande reformer som har gjorts i kommunerna. De organisatoriska förändringarna har ju inneburit att de kommunala monopolen har brutits upp. Vi vill alltså att man tittar på offentlighetsprincipens tillämpning och på vilket sätt det går att ytterligare försäkra sig om allmänhetens insyn och kvalitetskontroll i de verksamheter som överlämnas till någon annan producent. Samtidigt är det oerhört viktigt att man hittar en lämplig avvägning mellan denna insyn och kontroll och de privata företagens möjlighet att verka i en konkurrensutsatt sektor. Som någon redan har påpekat är det inte meningen att kommunerna företrädesvis skall driva företagsverksamhet. Huvudregeln skall vara att kommunerna driver verksamhet i normal nämndform, men om verksamheten överlämnas i privat regi skall man försäkra sig om att man kan göra kvalitetskontroller och andra kontroller på det politiska planet i övergripande form. Det är utomordentligt att det i propositionen finns ett förslag till lagtext som klart och tydligt säger att kommuner och landsting har ansvaret också om de överlämnar produktionen av tjänsten till någon annan. Herr talman! Jag skulle också vilja säga något om självkostnadsprincipen. Jag nämnde i början att vi, när den nya kommunallagen antogs, lämnade ett uppdrag till regeringen. Man skulle göra en utredning om självkostnadsprincipen och sedan återkomma. Därför skrevs det inte in någonting i lagen vid det tillfället. Det offentliga monopolet fanns vid den tidpunkten fortfarande kvar i kommuner och landsting när det gällde produktion av tjänster, service och omsorg av olika slag. Verksamheten var alltså inte konkurrensutsatt. Det innebar att det var oerhört svårt att se vad som egentligen var självkostnader. Det är bakgrunden till att vi då inte sade någonting. Nu är förhållandet ett helt annat. Den borgerliga regeringen har brutit upp de kommunala monopolen. Vi har också infört ett fritt val för medborgarna. Det betyder att avgifter och priser kontrolleras på ett mycket tydligare och effektivare sätt genom marknaden och genom medborgarnas val. Nu kommer förslaget om att självkostnadsprincipen skall skrivas in i kommunallagen. Jag tycker att det är utomordentligt, eftersom det på sina håll faktiskt har rått tveksamhet om att kommunen skulle följa självkostnadsprincipen, även om vi i motivtexterna skrev att så skulle vara fallet tills nya förslag kom. Det är bra att detta kodifieras. Vi har, tycker jag, en levande demokrati. Den här propositionen och det betänkande som vi behandlar i dag är ett bevis för att den faktiskt fungerar, att den utvecklas och anpassar sig efter dagens förhållanden, så att den kan tjäna som ett bra instrument för medborgare och politiker. Det är viktigt att vi har en demokrati som kan fördjupas och som kan utvecklas och förändras i takt med både medborgarnas önskemål och tidens krav. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna och Vänsterpartiets yrkande.

Herr talman! Ylva Annerstedt har en tendens att vilja diskutera historia. Det har jag i och för sig ingenting emot, men det är framtiden som är det centrala. Jag gjorde mitt politiska ställningstagande i den fasta övertygelsen att representativ demokrati och parlamentarism var det som mitt parti slogs för. Men jag visste också att i vårt lands historia har det varit högern som varit motståndare till det demokratiska genombrottet. Det finns mörka sidor i alla partiers historia. Det var arbetarrörelsen och liberalerna som drev igenom demokratin i Sverige. Det fanns de som sköt skott mot demonstranter och dödade människor i Ådalen 1931. Det var inte vänstern. Det fanns folk som utövade mordbrand mot en tidningsredaktion och brände ihjäl fem människor 1941. Det var inte vänstern. I de fallen var det högern. Vi kan fortsätta diskussionen om vem som har mest och vem som har minst på sitt samvete. Arbetsrättskommittén ville faktiskt försvaga anställningsskyddet, införa skärpta lojalitetskrav i lagstiftningen och införa möjligheten att säga upp människor. Inom Kommunförbundet diskuterade man också löneprinciper där lojalitet gentemot arbetsgivaren skulle vara en grund för lönesättning. Det har också pågått försök i kommuner med detta. Anser Ylva Annerstedt att de här kraven på lojalitet som grund för lönesättning är någonting som befrämjar de kommunanställdas möjlighet att delta i den politiska debatten och att även kritisera kommunala beslut? Är det inte en risk förenad med att införa den här typen av krav?
Herr talman! Som Bengt Hurtig mycket väl vet är Arbetsrättskommitténs förslag just förslag och har inte kommit till uttryck i några beslut när det gäller de frågor som Bengt Hurtig har tagit upp. När det sedan gäller andra synpunkter på arbetsrättens område kan det inte vara okänt för Bengt Hurtig att vi har haft en del regler som har varit till förfång för verksamheten och även för utvecklingen i företagen, för deras möjlighet att konkurrera och därmed säkra jobben. Det är naturligtvis mot den bakgrunden vi har haft en mycket livlig debatt på arbetsrättens område och fortfarande har det. Bengt Hurtig vill referera historia. Det är märkligt att han är tvungen att gå tillbaka till 30 och 40-talen för att ta exempel. Det hade också kunnat tas exempel från slutet av 80-talet, när Vänsterpartiet eller Vänsterpartiet kommunisterna som ni då hette varmt omfamnade enpartiföreträdare från
Herr talman! Den fråga som jag ställde handlade också om hur Ylva Annersted såg på att man ställer lojalitetskrav som grund för lönesättning i kommunerna. Kan det vara någonting som gynnar de anställdas möjlighet att delta i den kommunalpolitiska debatten?
Herr talman! Självfallet skall också kommunanställda ha möjlighet att delta i den kommunala debatten och i debatten kring viktiga frågor i sin hemkommun. Självklart skall man kunna göra det. I de enskilda fall där man har upplevt att det har förekommit övertramp har jag inte tillräckligt med information för att över huvud taget kunna kommentera dem. Jag tycker att det är angeläget att vi alla slår vakt om offentlighetsprincipen och möjligheten för alla medborgare att delta i debatten, även de kommunalt anställda.

Vi har i dag besök i riksdagen av en delegation från det belgiska parlamentet, en delegation under ledning av talmännen Frank Swaelen och Charles Ferdinand Nothomb. Delegationen är nu på läktaren. Jag hälsar talmännen och delegationen från Belgien varmt välkomna till Sveriges riksdag.
Herr talman! Catarina Rönnung sade att folkinitiativet skulle vara en skenreform. Varför är Socialdemokraterna så förfärligt rädda för att lyssna på vad folk säger? Catarina Rönnung säger att de politiska partiernas arbete måste stärkas. Ja, det här är ett sätt. Vi vet mycket väl att den tiden är förbi när de politiska mötena var det enda som lockade folk på kvällarna i samhället. Det finns annat som konkurrerar med den politiska verksamheten. Vi skall vara rädda om det engagemang som visas i olika frågor, ta till vara det engagemanget och kanalisera det in i de politiska partierna. Varför tror Catarina Rönnung att det är hopplöst att använda detta engagemang för att få människor att gå vidare och engagera sig också i ett politiskt parti? Det är många som har börjat sin politiska verksamhet med att engagera sig i en politisk fråga eller en angelägen fråga i sin egen kommun. Man skall inte alls bortse från att folkinitiativ mycket väl kan vara inkörsporten till ett politiskt arbete i ett politiskt parti. Framför allt har de politiska partierna i Sverige, där vi alla har svårt att engagera människor nu för tiden, all anledning att ta till vara de nya initiativ och möjligheter som visar sig. frågar Catarina Rönnung. Ja, det finns många möjligheter i Sverige i dag, t.ex. när man skall presentera en namnlista för att få registrera ett politiskt parti eller för att hävda andra saker. Det är väl inte svårare att kontrollera i det fallet än i andra? Catarina Rönnung hänvisar igen till den DN-artikel där man har förutsatt demokratins och de politiska partiernas död. Samtidigt säger hon att om man talar om det tillräckligt många gånger, så blir det en självuppfyllande profetia. Då tycker jag faktiskt att Catarina Rönnung skall akta sig för att ständigt upprepa de domedagsprofetior över demokratin som står i den nämnda DN-artikeln. Låt oss i stället samarbeta för att finna former för att utveckla demokratin.

Herr talman! Utskottsmajoriteten understryker att det inte är fråga om någonting antingen-eller utan om både-och. Folkomröstningar kan tjäna som ett sätt att fånga upp folkopinioner, synpunkter som annars kanske inte hade kommit fram. På så sätt får man ett betydligt bättre underlag för beslut i den valda församlingen. Det är inte fråga om att ersätta den representativa demokratin med en direktdemokrati i form av folkomröstningar, tvärtom. De skall vitalisera varandra. Jag tycker att det verkar överlägset att säga att det bara är i de politiska partierna som det utförs rejält arbete. Jag tror visst att många hängivna och engagerade människor kan lägga ner ett mycket gott arbete i en folkomröstningskampanj för att föra fram sina synpunkter. I dag är det så många intressen som tävlar om människors uppmärksamhet, att många bara orkar engagera sig i en fråga i stöten, den fråga som berör dem just då. De orkar inte med hela det långsiktiga arbete som de politiska partierna står för och som vi bägge är angelägna om skall fortsätta att utvecklas. Men för den skull behöver man inte strunta i det arbetet, utan tvärtom se det som en möjlighet att vitalisera demokratin och de politiska partiernas sätt att arbeta i en modern tid. Det är därför som utskottet klart och tydligt i majoritetsskrivningen har tagit ställning för att vi skall kunna ha folkomröstningar. De skall kunna åstadkommas med hjälp av ett folkinitiativ. I slutändan är det kommunfullmäktige som fattar besluten.

Herr talman! Lokal demokrati är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. I ett gott samhälle är det naturligt för alla människor att vara med och dela på inflytande och ansvar. Regeringens och riksdagens uppgift är att stifta lagar som underlättar för och stimulerar medborgarna att ta ansvar för de gemensamma angelägenheterna i kommuner och landsting. Förutsättningarna och villkoren för lokal demokrati har kommit att diskuteras alltmer under senare år. Det är bra. Det var bl.a. mot den bakgrunden som regeringen år 1992 tillsatte Lokaldemokratikommittén och gav den i uppdrag att kartlägga utvecklingen av den kommunala organisationen och dess arbetsformer men också att föreslå åtgärder för att stärka den lokala demokratin. Det är den kommitténs arbete som ligger till grund för de propositioner om lokal demokrati och kommunal biståndsverksamhet som riksdagen behandlar i dag. Enligt ett antal forskarrapporter präglas den kommunala verksamheten av att allt fler medborgare väljer att inte engagera sig inom ramen för de politiska partierna. Det är här ett ansvar för partierna att förnya sina verksamhetsformer och inte minst att bli bättre på måla upp visioner som kan locka nya grupper till det politiska arbetet. Av att människor inte engagerar sig i partierna får man inte dra slutsatsen att medborgarna inte vill komma till tals och påverka sin vardag, tvärtom. Men de traditionella formerna för samspel mellan medborgarna och de förtroendevalda behöver kompletteras med nya former för att vitalisera och utveckla demokratin och för att locka fler att delta direkt. Förslaget till försöksverksamhet med medborgarkontor, som riksdagen behandlar först i morgon, är ett första steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att skapa en förvaltning som är mer lättillgänglig för medborgarna bl.a. genom ökat samarbete över sektorsgränserna och genom att man använder informationsteknologin på ett bättre sätt. I glesbygden kan medborgarkontoren dessutom vara ett sätt att behålla eller utveckla den offentliga servicen. Det är också en viktig del av en fungerande demokrati. Arbetet med att utveckla samarbetsformerna med medborgarkontoren bedrivs vidare inom Civildepartementet för att vi skall få fram lösningar som kan leda till ett ökat samarbete med medborgarkontoren. Genom lagförslagen i de propositioner som är aktuella i dag vill regeringen ge kommunerna och landstingen konkreta instrument att använda i arbetet med att öka medborgarnas möjligheter till insyn, inflytande, medansvar och valmöjligheter. Det är mycket positivt att konstitutionsutskottet, med undantag av ett par förslag, står helt enigt bakom propositionen om lokal demokrati. Jag tänkte nämna några av förslagen i propositionen. Kommuner som så önskar skall få möjlighet att hålla nämndsammanträden öppna för allmänheten. I dag har allmänheten bara tillträde till fullmäktiges sammanträden. Eftersom antalet fullmäktigesammanträden har minskat under den senaste mandatperioden, allt fler ärenden har delegerats från fullmäktige till nämnderna, ger förslaget ökade möjligheter för kommunens invånare att få insyn i de kommunala organens arbete och möjligheter att förbättra kontakten mellan medborgarna och de förtroendevalda. En allt större del av den kommunala verksamheten bedrivs i privaträttsliga former. Antalet entreprenader i kommunal verksamhet har ökat. Den friare etableringsrätten för företagare inom skola, barnomsorgen, äldreomsorgen, hälso och sjukvård och tandvård har ökat valmöjligheterna för medborgarna. Men utvecklingen har också lett till farhågor för att den offentliga insynen i verksamheten skall minska. Regeringen anser att det är självklart att nämndernas verksamhetsansvar enligt kommunallagen även skall omfatta sådan verksamhet som nämnden lägger ut på entreprenad. Därför vill regeringen ställa direkta krav på kommunerna och landstingen att de skall tillförsäkra sig tillräckliga insyns och kontrollmöjligheter när de engagerar entreprenörer i sin verksamhet. Genom detta vill regeringen markera att kommunerna och landstingen har det yttersta ansvaret för att den service man ger sina medlemmar skall hålla god kvalitet. Rättssäkerheten för dem som utnyttjar servicen skall garanteras oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller genom en entreprenör. Ett sätt att fördjupa den lokala demokratin är att ge kommun och landstingsmedlemmarna rätt att begära hos fullmäktige att det hålls folkomröstning i en viss fråga. Regeringen ser, till skillnad från Socialdemokraterna, positivt på en ökad användning av folkomröstningar. Det är ett sätt att få del av medborgarnas synpunkter i frågor som engagerar dem speciellt mycket. Folkomröstningar är ett bra komplement till den representativa demokratins spelregler. De förfaranderegler som regeringen föreslår kommer också att underlätta den framtida användningen av kommunala folkomröstningar. Jag är övertygad om att möjligheten till fler folkomröstningar kommer att leda till vitalare debatter i frågor som medborgarna tycker är viktiga att föra upp på dagordningen. Förslaget om självförvaltningsorgan innebär att medborgarna inte bara garanteras insyn och öppenhet i den kommunala förvaltningen, utan också ett verkligt inflytande över driften av den kommunala verksamheten. Fullmäktige får rätt att låta en nämnd lämna över driften av en kommunal anläggning eller institution till ett självförvaltningsorgan. Ett sådant organ skall ledas av representanter för dem som berörs av verksamheten och de anställda -- med brukarna i majoritet. Det ger reella möjligheter till inflytande och påverkan i vardagen på daghem, skolor, servicehus och andra anläggningar. Det är något som efterfrågas, inte minst av de många byutvecklingsgrupper som finns på flera håll i landet. Regeringens förslag för att införa sekretess för interna erbjudanden vid kommunala upphandlingar och begränsningar i personalföreträdarnas närvarorätt vid nämndernas handläggning av beställnings och upphandlingsärenden är ett led i strävandena att ge de kommunala och de externa anbudsgivarna samma förutsättningar i samband med en upphandling. Jag är medveten om att det finns en konflikt mellan insynsintresset och intresset att utsätta den kommunala verksamheten för konkurrens, nämligen i de fall där ett upphandlingsförfarande genom tillämpning av sekretesslagens regler undandras allmänhetens, men inte politikernas, insyn under den korta tid som anbuden prövas. När nu allt fler kommuner och landsting, bl.a. som en följd av EES-avtalet, börjar göra sina upphandlingar i konkurrens, tycker jag att det finns skäl att följa upp hur insyn och sekretess hanteras i praktiken. Det är också angeläget att få en belysning av om det finns ett behov av ökad insyn. Vi förbereder ett arbete i Civildepartementet med den inriktningen. Många kommuner har under senare år knutit nya internationella kontakter genom att etablera vänortssamarbete framför allt med de baltiska staterna och andra stater inom det forna Östeuropa. Inom ramen för det vänortssamarbetet har kommunerna på ett mycket positivt sätt kunnat sprida erfarenheter av vårt svenska system för lokal självstyrelse till andra länder. De regler som regeringen föreslår om rätten för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd innebär att den nuvarande rätten att ge utrustning som kan avvaras kompletteras med en rätt för kommunerna och landstingen att även ge bistånd i form av t.ex. utrustning, rådgivning, utbildning eller i form av ekonomiskt stöd som har samband med utbildning och rådgivning. Jag är glad att konstitutionsutskottet i full politisk enighet tillstyrkt även den delen av propositionen. Konstitutionsutskottet anser i sitt betänkande över propositionen om lokal demokrati att regeringen bör göra en samlad översyn över hur förnyelsearbetet påverkat det demokratiska systemet i olika avseenden. Det är också meningen att detta skall göras. Arbetet med att utvärdera och utveckla det demokratiska systemet både nationellt och lokalt får inte avstanna. Det måste pågå ständigt. Det är också därför som vi i propositionen om lokal demokrati aviserar att flera frågor behöver utredas ytterligare. En sådan fråga gäller den rättsliga regleringen av den kommunala självstyrelsen. En annan fråga gäller möjligheten för kommuner och landsting att använda varandras personal för handläggning av myndighetsutövande ärenden inom t.ex. miljö och hälsoskyddsområdet. Andra utredningsarbeten handlar om möjligheten att förrätta nyval vid kommundelningar, förtroendevaldas arbetsförutsättningar, inkluderat rätten till ekonomisk ersättning och partistödets funktion, och den kommunala revisionens framtida roll. Det finns naturligtvis också anledning att noga följa konsekvenserna för kommunerna och landstingen av ett EU-medlemskap. Företrädare för kommunerna och landstingen kommer att få möjlighet till information om aktuella frågor inom den europeiska unionen. Därigenom blir det också möjligt för kommunerna och landstingen att påverka sådana EU-frågor som är av betydelse för den kommunala självstyrelsen. Avslutningsvis vill jag ge regeringens syn på frågan om offentlighetsprincipen. Frågan har debatterats under den senaste tiden. Vissa kritiker har menat att marknadsorienteringen i kommunerna har lett till att allmänhetens insyn har begränsats. Det finns också de som menar att politikerna medvetet har begränsat de anställdas frihet att kritisera förändringar i den kommunala verksamheten. Regeringen har haft en stark ambition att öka insynen i den kommunala verksamheten under mandatperioden. I slutet av förra året föreslog vi ändringar i kommunallagen som syftar till att väsentligt öka insynen i de kommunala företagen. I Sverige har vi en grundlagsskyddad insyn i den kommunala verksamheten. De offentliganställda har som alla andra medborgare i vårt land rätt att delta i samhällsdebatten. Offentlighetsprincipen och yttrandefriheten är viktiga hörnstenar i vår demokratiska modell. Varje gång JO har anledning att rikta kritik mot någon kommun för att man inte har tillämpat offentlighetsprincipen eller principen om yttrandefriheten, kan man naturligtvis tala om ett misslyckande för den kommunala demokratin. Eftersom det finns en tendens till att JO i ökad utsträckning riktar kritik mot kommunernas sätt att tillämpa offentlighetsprincipen, finns det anledning att vidta vissa åtgärder. Jag har därför satt i gång ett arbete med en informationsinsats om offentlighetsprincipen inom departementet. Det gäller bl.a. att informera de anställda, politikerna och allmänheten om offentlighetsprincipens innebörd. Vissa händelser tyder på att det finns politiker och tjänstemän som inte är riktigt medvetna om vad som gäller i fråga om handlingsoffentlighet, meddelandefrihet och yttrandefrihet. En viktig del av den offentlighetsdebatt som nu pågår är att en del anser att medborgarnas insyn i stora upphandlingar är allt för bristfällig. Jag vill därför nämna att vi i Civildepartementet skall följa upp hur insynskravet har hanterats i samband med kommunala upphandlingar. Om det visar sig att det finns ett behov av att öka insynen är jag givetvis beredd att ta ytterligare initiativ. En väl fungerande lokal demokrati måste bygga på samspel mellan de förtroendevalda och medborgarna på det lokala planet. Regeringen och riksdagen kan bara skapa de yttre förutsättningarna för den demokratiska processen. Inte minst i en tid som mer och mer präglas av internationaliseringens krav på överstatligt beslutsfattande är det viktigt att vi i vårt land kan slå vakt om och utveckla medborgarnas möjligheter att ta samhällsansvar i den lokala miljön. Hur skall den enskilda människan känna sig manad att engagera sig i de övergripande frågorna om hon inte känner att hon får vara med och ta ansvar för de allra mest näraliggande frågorna?

Herr talman! Civilministern tog upp en del av av de problem som uppstått efter 1991 års beslut. Antalet förtroendevalda i kommunerna har minskat. Antalet fullmäktigemöten, i vilka allmänheten hittills haft insyn, har på sina håll minskat till tre fyra per år. Antalet nämnder har kraftigt minskat. Verksamheter har privatiserats och bolagiserats, och genom delegering har ett omfattande tjänstemannastyre införts. Vi måste vara realistiska och inse att en del kommunalpolitiker bildar bolag, inte bara för att få snabbare beslutsgångar utan också för att slippa en del av insynen i den offentliga debatten. Det är bra att man tar itu med frågan om insynen i just bolag och hos entreprenörer. De offentliganställda har ju en speciell situation. De kommunalpolitiskt aktiva kan hamna i situationen att de tvingas rikta kritik mot den kommunledning som är deras arbetsgivare. Jag förutsätter att man i det fortsatta utredningsarbetet speciellt ser över den här situationen, så att alla som är anställda i offentlig och kommunal verksamhet får fulla möjligheter att vara politiskt aktiva utan att de utsätts för lönesänkning eller bristande karriärmöjligheter etc. Jag hoppas att civilministern kan ge besked om att ni skall se över också denna fråga.
Herr talman! Det utredningsarbete som vi drar i gång kommer att bli ganska brett. Det handlar i första hand om en informationsinsats. Jag tror att det finns både politiker och tjänstemän som inte är fullt medvetna om vilka lagar och regler som gäller, vilket det finns vissa händelser som tyder på. Därför måste målsättningen vara att ge en så bra information att ingen skall kunna säga att man inte har vetat vilka regler som gällt. Vi håller nu på att lägga upp arbetet för att det skall komma i gång så snart som möjligt. Jag tror alltså att det i första hand handlar om informationsinsatser. Om inte de hjälper och det fortsätter att droppa in fler JO-anmälningar, framför allt när det gäller offentlighetsprincipen och handlingsoffentligheten, får man naturligtvis fundera över om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Jag har hos JO kontrollerat att antalet anmälningar vad gäller meddelar och yttrandefriheten ligger på ungefär samma nivå år efter år. När det däremot gäller utlämnande av handlingar har antalet anmälningar ökat ganska kraftigt. Det kan tyda på att man exempelvis inte vet hur ärenden som kommer med elektronisk post samt faxmeddelanden och liknande skall hanteras. Här gäller det att reda ut begreppen och informera om vad som gäller. Vi har tydliga lagar, som alla bör känna till.
Herr talman! Jag hoppas att regeringen tar itu med detta, för det är frågeställningar som dyker upp i samband med debatter i kommunerna och när man träffar offentligt anställda. Regeringen har självt sagt att man skall se över de förtroendevaldas arbetssituation. När ledande kommunalpolitiker framträder och säger att det politiska styrsystemet är bankrutt och när majoriteten i grunden är emot förändringar, håller det verkligen på att gå snett. Ett kommunalråd skall ha skyldighet att följa majoritetsbeslut. Han skall inte själv ta på sig att fatta en massa beslut som inte är förankrade i den politiska församlingen. Sådana tendenser bör kraftfullt motverkas.
Herr talman! Även om det förekommer att enskilda kommunalråd gör uttalanden som inte är så väl avvägda är det ändå viktigt att betona att vi måste lita på våra kommunalpolitiker. Varför skulle de ha en annan kvalitet än de politiker som sitter i riksdagen? Jag vet att våra kommunalpolitiker är lika måna om att följa de lagar som gäller. De vill också vara med och utveckla demokratin i kommunerna på olika sätt och strävar efter att få med fler medborgare i den aktiva processen. Detta är viktigt att få sagt i det här sammanhanget.

Herr talman! Elvy Söderström började sitt anförande med att räkna upp en del negativa företeelser som nu skulle vara för handen i kommunerna. Det här skulle vara konsekvensen av de förändringar som genomförts. Men Elvy Söderström glömde att säga att vi i kommunerna hade en mycket stor kris i den offentliga verksamheten, i de offentliga monopolen -- pengar rann ut åt alla håll. Man struntade i medborgarnas önskemål och krav, därför att man som den enda producenten av tjänster och omsorg i kommunen inte behövde bry sig. Men det har vi faktiskt ändrat på nu. Förmynderiet har upphört, och medborgarna får själva välja. Jag kan dock hålla med Elvy Söderström om att misstag har begåtts här och att man behöver komma till rätta med förhållandena. Det handlar då om misstag som i flera fall, enligt min uppfattning, kan hänföras till det faktum att kommuner faktiskt inte är företagare. Kommunerna skall bedriva sin verksamhet i kommunal form, i nämndform.

Det har alltså gjorts misstag. Här har vi en en möjlighet att rätta till det hela. Vi ändrar lagtexten tydligt genom att säga att kommunen också har ansvar för sådana verksamheter som överlämnas till annan utförare. Ett enigt utskott säger att vi vill ha en bred uppföljning och en utvärdering av de förändringar som är gjorda i den kommunala verksamheten. Ett helt kapitel i propositionen ägnas åt vikten av att man tillförsäkrar sig möjligheten att kontrollera kvaliteten och verksamheten där man överlämnar produktionen av tjänster och omsorg. Självklart skall alla organisationsförändringar utvärderas. Det gäller också de stora förändringar som är gjorda i kommunerna. Det är precis det som den här propositionen och det här betänkandet syftar till.

Herr talman! Jag skall med glädje svara Elvy Söderström när hon frågar: Valfrihet för vem? Jo, nu finns det valfrihet också för dem som inte har en massa pengar. Under den socialdemokratiska regeringsperioden fanns det ju ingen valfrihet alls annat än för dem som hade pengar. I dag kan man välja skola och barnomsorg utan att behöva ta ett djupt tag i plånboken. Här finns alltså en valfrihet för alla, något som inte fanns tidigare. Elvy Söderström säger: Nog skall vi tvunget ha lagstiftning om att man i avtal skall försäkra sig om insyn och kvalitetskontroll. Men varför skall vi behöva börja med att avtala? Varför kan vi inte visa våra kommunalpolitiker förtroende och tro att de nu har lärt sig? Och varför kan vi inte genom de påpekanden som görs i propositionen inse att man på ett tidigt stadium måste se till att den här insynen och kontrollen tillförsäkras? Vi behöver inte nödvändigtvis börja med att lagstifta. De flesta kommunalpolitiker vet säkert mycket väl vilka krav som måste ställas. De har insett att de har ett ansvar, och de kan inte leva upp till medborgarnas krav om de inte tar sitt ansvar genom att på förhand försäkra sig om insynsmöjligheter. Elvy Söderström sade tidigare här att det förekommer hemlighetsmakeri. Ja, det tror jag också att det gör. Jag är verkligen inte för hemlighetsmakeri. Tvärtom tycker jag att öppenhet skall vara regel. När vi förut antog reglerna om offentlighetsprincipen samt om insynen och kontrollen av de kommunala företagen var det min bestämda uppfattning att vi skulle ha haft full offentlighet och insyn i alla bolag där det finns en offentlig delägare. Men kommunala bolag skall nog, tycker jag, utgöra undantag. Det finns ju de som kan driva den typen av verksamhet bättre än kommunen.

Herr talman! Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår demokrati, och i den deklaration som gjordes inför EU-förhandlingarna deklarerade Sverige att offentlighetsprincipen är en omistlig del i vårt kulturella arv och därför inte är förhandlingsbar. Många har oroat sig och undrat om offentlighetsprincipen kommer att naggas i kanten om vi blir medlemmar i Europeiska unionen. Jag tillhör dem som känner oro för hur det blir med offentlighetsprincipen. Jag är inte helt övertygad om att vi verkligen kan garantera den vid ett medlemskap. Det handlar då inte bara om beslut som fattas i Bryssel när det gäller offentlighetsprincipen, utan på samma sätt gäller det också beslut som fattas i kommuner och landsting och hur de besluten påverkar offentlighetsprincipen. Det är också minst lika viktigt att vi tillser att offentlighetsprincipen tillämpas i våra kommuner och landsting och, för den delen, även på det statliga området, även om det inte är detta som behandlas i det här betänkandet. Offentlighetsprincipen garanterar medborgarnas rätt att ta del av handlingar inom myndigheter och förvaltningar, och den kommer också till uttryck i regler om meddelarfrihet, anonymitetsskydd och efterforskningsförbud. Enligt min uppfattning har offentlighetsprincipen lett till att vi fått det öppna samhälle som vi har i Sverige och på grund av denna öppenhet kanske även till det förhållandet att vi har drabbats mindre av korruption och annat smussel. Vi skall verkligen slå vakt om vårt öppna samhälle. Men som vi hört tidigare i debatten har genom de förändringar som gjorts i kommuner och landsting skötseln av allmänna angelägenheter flyttats över från offentligrättsliga till privaträttsliga organ. Genom att offentlig verksamhet bolagiseras eller drivs i stiftelseform kommer andra regler att gälla, och vi har i riksdagen fattat beslut för att garantera offentlighetsprincipen i kommunala bolag. Där finns enligt min mening fortfarande en del att göra, och jag utgår ifrån att regeringen skall återkomma till detta. Det var också vår mening i konstitutionsutskottet. Alla dessa förändringar har gjort att offentlighetsprincipen helt eller delvis sätts ur spel. Det är därför bra att alla är överens om att vi skall göra en uppföljning och utvärdering av hur det ser ut i kommuner och landsting, så att medborgarna fortfarande verkligen garanteras möjligheter till insyn. Som civilminister Inger Davidson tog upp har också kritik riktats mot kommuner som inte har lämnat ut handlingar trots att det finns lagstiftning som säger att man skall göra detta. Det är bra att man studerar också sådana fall, där det kanske räcker med informationsinsatser. På andra områden är det däremot inte fråga om att det saknas information, och där krävs i stället en lagstiftning. Jag menar att det inte är lokala politiker som skall besluta i frågan om det skall vara insyn eller ej. Offentlighetsprincipen måste vara grundlagsskyddad och gälla över hela fältet. Det finns också anledning att undersöka huruvida man kanske måste komma fram till en förändrad lagstiftning. Den uppföljning och utvärdering som vi nu är överens om är jag mycket glad över, men jag tror inte att det räcker med en utvärdering, utan det gäller också att lägga fram förslag. Jag har för egen del i en motion framfört krav på en utredning. Jag hoppas att denna utvärdering i nästa steg kan leda fram till förslag om hur vi kan förbättra offentlighetsprincipen så att den inte naggas i kanten. För min del tror jag också att det gäller de statliga bolagen, där det finns anledning att undersöka huruvida det på grund av att man har bolagiserat statliga verk behövs en lagstiftning som verkligen garanterar offentlighetsprincipen. Jag instämmer med dem som tidigare här har talat för att vi skall uttala att initiativ skall tas från regeringens sida när det gäller offentlighetsprincipens tillämpning i de kommunala företagen och verksamheterna.

Herr talman! Centern har sedan lång tid tillbaka haft ett betydande ansvar i kommuner och landsting, och det leder oss här i riksdagen till att aktivt slå vakt om den kommunala verksamheten och den lokala självstyrelsens former. Årtionden av centralisering inom den kommunala sektorn har medfört att politikerna kommit allt längre bort från människors vardag. Politikerna har dessutom blivit färre och färre, och allt fler människor känner sig främmande inför det politiska beslutsfattandet och de politiska partierna. I ett sådant läge växer byråkratin och överblicken går förlorad. Om den kommunala självstyrelsen, som är basen för den lokala demokratin, inte tillgodoser kraven på närhet och kontakt mellan medborgare och valda representanter och partier, bör kommundelning vidtas, något som den nuvarande regeringen inte avvisar men som socialdemokraterna historiskt inte velat acceptera. Men det gäller inte bara kommunernas storlek ytller invånarmässigt. Det skall också finnas förtroendevalda som kan hålla kontakten med medborgarna och inte själva vara inlåsta i den kommunala byråkratin. Till detta återkommer jag. Först några kommentarer till de senaste årens förändringar av kommunallagstiftningen. Som vi skriver i Centermotionen har vi efter hand kunnat se fler och fler av Centerinitiativen förverkligade. Själv hade jag förtroendet att delta i 1988 års kommunallagskommitté under ordförandeskap av Hans Gustafsson. Vi har inte helt eniga i alla frågor. Dock var det inte vi som föreslog den avreglering av den kommunala nämndorganisationen som sedan blev den socialdemokratiska regeringens förslag. Kommittén har inte heller ansvar för den trendsättning som förekommit från Kommunförbundet m.fl. när det gäller köp och säljmetoder, sammanslagning av nämnder m.m. Det fanns vissa Centerreservationer vid utredningens betänkande, och jag finner nu att tankarna i dessa blir förverkligade. Det gäller exempelvis möjligheten till öppna nämndsammanträden, en lag om förfarandet vid kommunala folkomröstningar och möjligheterna att kontrollera och följa upp verksamhet som överlåts till annan huvudman. Vi skriver i en motion som behandlas i dagens betänkande att olika typer av entreprenader, självförvaltning och brukarmedverkan aldrig kan ersätta det politiska ansvar som partier och förtroendevalda representanter i vår demokrati skall utöva. Vi tog i en reservation också upp de anställdas representanters närvaro i nämnder och styrelser. Vi noterar att förslagen i den proposition som nu föreligger medför en begränsning i denna närvarorätt. Jag vill också kommentera offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Det gäller att de regler som finns också tillämpas och att kommunala beslutsfattare tar detta till sig. Det är bra att civilministern kommer att bredda informationen till de anställda och till den kommunala organisationen. Jag vill påstå att i den mån kommunalt förtroendevalda inte känner till detta beror det på en brist hos de partier som de representerar. Reglerna är klara. Justitieombudsmannen har gjort ett flertal klara uttalanden om att yttrandefrihetslagstiftningen gäller på det kommunala området. Herr talman! Jag återkommer till frågan om de förtroendevalda och kontakten mellan de förtroendevalda och medborgarna. Inom Centern anser vi att en levande demokrati i hög grad bygger på denna kontakt, kanaliserad i direkt kontakt med förtroendevalda eller genom de politiska partierna. Partierna måste, inom parentes sagt, dessutom hela tiden förnya och utveckla sitt arbete, eftersom de är en så vital del av en levande lokal demokrati. Efter det att Anders Svärd och jag hade väckt Centermotionen K59 kom uppgifter om att antalet förtroendevalda har minskat efter 1991 års val, alltså under innevarande mandatperiod. Detta faktum har vi inte tagit upp i den motionen men påpekat flera gånger tidigare. Det finns visserligen debattörer och kanske också partier som menar att det saknar betydelse hur många förtroendeuppdrag det finns. Vi i Centern delar inte den uppfattningen. Ett mindre antal förtroendevalda minskar möjligheten för många att låta sig väljas till kommunala förtroendeuppdrag, och då minskar representativiteten. Då minskar också möjligheten att upprätthålla en levande kontakt med medborgarna. Som en del av EU-debatten förs diskussioner om både det demokratiska underskottet i EU och närhetsprincipen. Jag brukar sällan åberopa tidningsartiklar i debattinlägg, men i går fanns en artikel på ledarsidan i Expressen med rubriken ''Demokratin på skuggsidan''. Den tar just upp förhållandet mellan medborgarna, deras intressen i lokalsamhället, kontra de politiska beslutsorganen, som inte tar hänsyn till de lokala frågorna. Återigen vill jag peka på en av reservationspunkterna i 1988 års utredning, den om direktval av lokala organ, en åtgärd som jag tycker seriöst bör prövas. När vi i Centern föreslog en utvärdering och uppföljning av den lokala demokratin, var det därför att det behövs en samlad genomgång av demokratifrågorna. Kommunallagen får inte bli ett lappverk, utan då och då måste man titta på helheten. Att begränsa uppföljningen till enbart en utredning om de förtroendevaldas arbetsvillkor är enligt konstitutionsutskottet för snävt. Jag delar helt den uppfattningen. Jag tycker att det är bra att KU har kunnat samla sig kring Centerns krav på en samlad uppföljning och utvärdering av de kommunaldemokratiska frågorna. Självklart måste en sådan uppföljning följas av krav på åtgärder för att stärka den lokala demokratin, inte kosmetiska sådana som ökad information, särskilt ordnade debatter etc., för det finns enligt min mening bara en koppling som gäller -- med ansvar följer engagemang. Det måste alltid finnas något reellt att besluta om för de förtroendevalda. Delegationsreglerna får då inte vara heliga. Likaså bör fler beslutsfora finnas. Det håller inte att jämföra kommunen med ett aktiebolag. Den kommunala självstyrelsen är mycket mer. I ekonomiskt kärva tider är det alltför lätt att finna stöd för kravet på att minska den demokratiska organisationen i stället för att utnyttja den för att förankra och göra de rätta besparingarna. Ett antal år har den kommunala diskussionen handlat om att minska detaljregleringarna i den kommunala sektorn. Även detta bör ifrågasättas. Regler eller frihet är inte till för de förtroendevaldas och den kommunala organisationens skull, utan de är till för invånarna i respektive kommun. Herr talman! Efter att under 20 år i riksdagen ha tagit del i arbetet för att försvara den kommunala självstyrelsen och detta är mitt sista riksdagsinlägg i denna fråga, vill jag uttrycka tillfredsställelse över att konstitutionsutskottet har behandlat motionen från Anders Svärd och mig på ett positivt sätt. Centerpartiet kommer även fortsättningsvis att bevaka den uppföljning och utvärdering som skall ske och ta de initiativ som erfordras för att slå vakt om den kommunala självstyrelsen, så att vars och ens möjlighet att vara delaktig i de gemensamma offentliga besluten främjas. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att framföra ett tack till Bengt Kindbom och Ingela Mårtensson. Ni har tillfört den här debatten inte bara åsikter utan också insikter. Jag tror att den kommunala demokratin nu står inför en situation där ett antal insikter behövs för att slå vakt om den och utveckla den framåt. Jag vet att Bengt Kindbom har varit med i många utredningar och gjort stora insatser. För tre veckor sedan åkte jag till Rättvik, där jag skulle hålla ett tal om människovärdet i politiken. Då tog jag med mig regeringens proposition om lokal demokrati. Jag medger att jag hade svårt att koncentrera mig, för Sverige började bli som vackrast, björkarna slog ut och solen sken över landskapet, men jag tvingades ändå läsa igenom propositionen. När jag hade hållit mitt tal på mötet, fick jag frågor på tre områden. För det första gällde frågorna hur pass medveten jag var om de nedskärningar som nu förekommer i kommuner och landsting och vilken inverkan de får på kvaliteten. Det var sjukvårdspersonal som var där, det var företrädare för kyrkan, det var ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Jag kunde då svara att det är en brist i Sverige att vi inte har kvalitetsmått, så vi vet inte svaret på detta i dag. Men kommunalpolitikerna verkar mer skylla ifrån sig, fick jag höra. För det andra var det en professor från Umeå som talade om att den ekonomistyrning som man har introducerat i kommuner och landsting, med resultatenheter och köpa--sälj, tenderar att leva sitt eget liv, vid sidan av verksamheten och verksamhetsmålen. Då fick jag frågan: Hur pass medvetna är ni riksdagsledamöter om detta, att det har utvecklats ekonomisystem som lever sitt eget liv vid sidan av själva verksamheten? För egen del instämmer jag i vad den här professorn sade, för jag gör precis samma iakttagelse. Det är på det sättet i Sveriges kommuner och landsting i dag. Det tredje frågeområdet var köpa--sälj-systemen. Väldigt många bland kyrkans folk och bland socialarbetare frågar sig om allt nu skall mätas i köpa--sälj. Vi som jobbar med barnomsorg och ser att barn far illa, vi som arbetar i skolan och ser att man nu tar bort de vuxna som vaktar på skolgårdarna och hur våldet ökar, räknas inte vi? Räknas inte vår erfarenhet? När jag åkte tillbaka och läste propositionen igen, konstaterade jag att den egentligen inte tar upp de här allvarliga hoten mot den kommunala demokratin. Det är i och för sig viktiga saker som tas upp i propositionen, jag kan stämma in i det, men de verkliga hoten och allvarliga sakerna, som människor diskuterar och som handlar om kommunal demokrati, saknas helt. Det verkar som om propositionen har skrivits i något slags seminarierum vid sidan av den verklighet som människorna upplever ute i kommuner och landsting i dag. Därför är jag glad över att konstitutionsutskottet har vidgat sin skrivning här och sagt att det nu krävs att man stannar upp och utvärderar det som pågår i kommuner och landsting. Jag kritiserar absolut inte initiativrikedom och att det behöver göras förändringar, tvärtom. Men man skall ha kontroll över vad som sker, och jag vill påstå att generellt sett i landets kommuner och landsting har inte de förtroendevalda riktigt kontroll över vilka krafter de har släppt lösa. Därför är det så viktigt med en sådan här utvärdering. Men jag tycker att hoten hänger kvar. Jag har inom det socialdemokratiska partiet haft till uppgift att gå in och titta på köpa--sälj-systemen. Vi valde ut några kommuner och landsting, åkte dit, pratade med tjänstemän, gick igenom beslutsfattandet och vilka motiv man hade när man införde detta. Vi kunde konstatera i arbetsgruppen att de förtroendevaldas möjlighet att påverka har försvagats i de kommuner och landsting som vi studerade, på grund av köpa--sälj-systemen. Därmed har också den kommunala demokratin försvagats, och detta är allvarligt. Jag utgår ifrån att det inte var tanken när man införde de här systemen, utan tanken var att man skulle effektivisera, och det är bra. Men har det fått som en sidoeffekt, vilket jag tror att det har fått, att de kommunalt förtroendevalda har klivit upp på läktaren för att sätta sig där och titta på när tjänstemännen köper och säljer, då tycker jag att det är allvarligt för den kommunala demokratin. Jag har kunnat konstatera, i likhet med professor Benny Hjern, att den ekonomiska styrningen tenderar att leva ett liv vid sidan av verksamheten, och det är en brist. Besluten om fri etablering inom barnomsorgen och på sjukvårdens område har en sådan konstruktion att man får etablera sig fritt, men kommuner och landsting skall betala räkningen, oavsett om det behövs eller inte. Därmed tar man bort totalkostnadskontrollen i kommuner och landsting. Gunnar Sträng sade en gång att den som beslutar om utgiften också skall ta plånboken och betala räkningen. Man måste hålla ihop det hela. Vi vill alla ha komplement, t.ex. fria skolor. Jag menar att man då får ordna ett system där man inte stör möjligheterna att hålla totalkostnaderna i ekonomin nere. Jag har intresserat mig litet grand för de anställdas yttrandefrihet. Frågan har varit uppe i debatten. Jag skall inte återupprepa detta. Men jag anser att det är sorgligt att behöva uppleva att de kommunalt anställda i dag känner att de inte fritt kan tala om vad de tycker och att de hotas öppet eller indirekt av uppsägningar eller omplaceringar. Detta är en realitet i dag. Vi måste rikspolitiskt med kraft markera att det är ett brott mot yttrandefrihet och offentlighetsprincip. Jag vill också säga, herr talman, att riksdagens socialutskott för en tid sedan hade en uppvaktning och en hearing om sjukvårdsforskningen. Där sade företrädare för forskarsamhället att risken med de nya ekonomiska styrsystemen är att basen för den kliniska forskningen eller sjukvårdsforskningen blir för snäv. Var och en förstår vad det innebär för den framtida utvecklingen av svensk hälso och sjukvård om de ekonomiska styrsystemen inte ger möjlighet att utveckla den kliniska forskningen i sjukvården. Vi besökte en kommun för att titta på styrsystemens inverkan på missbrukarvården. När pengarna var slut betalade man inte ut mer. Det fanns ett totalkostnadsansvar. De som jobbar på den sociala sidan sade att det står i socialtjänstlagen att man skall ge alla missbrukare vård. Svaret lydde: Då får väl några av er säga upp sig, så att det går ihop för resultatenheten. Vi kunde från socialutskottets sida konstatera att man inte följde upp det nationella mål som finns i socialtjänstlagen och som riksdagen har fattat beslutet om i den kommunen. Det stora hotet anser jag vara de nyliberala idéer som säger att kommunerna utgör monopol som måste brytas upp och att medborgarna skall bli kunder och som ser kommunen som ett företag. Själv är man VD och pekar med hela armen. Man har inte förstått skillnaden mellan ett kommunalt självstyrelseorgan och en organisation vilken som helst. Det är inte underligt att det bär i väg åt fel håll när man inte ser på kommunen som självstyrelseorgan utan tror att man skall organisera den ungefär som ett företag. Därför hoppas jag att man i en sådan här utvärdering kikar ordentligt på var gränsen går, så att det inte går att vidta systemförändringar som strider mot den kommunala självstyrelsens idéer. De är ju grundlagsfästa i regeringsformen. Där står det att all makt utgår från folket, och där är den kommunala självstyrelsen en viktig bit. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga följande: Om socialdemokraterna kommer till makten utgår jag ifrån att man kommer att fullfölja utvärderingen av hur det ser ut med demokratin i det svenska landskapet och att det görs under ledning och ansvar av parlamentariker. Det vore väl konstigt annars! De får kika på hur det ser ut och vad som är bra och dåligt. Därefter får man återupprätta folkstyrelsens principer på de områden där de har sargats. En viktig sådan är gemenskapsidén. Man bor i en gemenskap i en kommun. Man får rösta fram medborgare. Man får vara med och bygga sin egen framtid i stället för att anses som kund på någon marknad som köper hit och dit. Gemenskapsidén är viktig, och det är viktigt att man kan rösta. Jag hoppas att det skall bli en bred parlamentarisk uppslutning efter valet och att Socialdemokraterna och andra politiska partier är med och återkommer till riksdagen med förslag som stärker den kommunala demokratin och förhindrar att den spårar ur på en marknadsväg långt bort från demokrativägen.
Herr talman! I en debatt i konstitutionsutskottsärenden må det vara mig tillåtet att rätta Bo Holmbergs citat ur regeringsformen. Han sade att all makt utgår från folket. Det står faktiskt att all offentlig makt utgår från folket. Samtidigt vill jag säga att jag tycker att det är utomordentligt att Bo Holmberg tar ställning för det fria valet i fråga om skolor och i fråga om omsorg ute i kommunerna. Detta har inneburit en väsentlig förändring. Det är ett trendbrott och ett ideologibrott hos socialdemokraterna. Det är alldeles utmärkt att vi får stöd för tanken att det faktiskt är kommuninvånarna som skall ha rätt att välja och som skall fälla avgörandet när det gäller vilka tjänster de vill att kommunen skall förse dem med. Bo Holmberg sade att köp--sälj-systemet lever sitt eget liv. Jag kan instämma i de farhågor som finns för detta. Det handlar naturligtvis om att vi lever i en brytningstid då politikerrollen förändras. Det krävs att också politikerna utbildas och inser att de måste agera på ett annorlunda sätt. De kan inte överlämna makten till tjänstemännen eller låta sig skjutsas upp på läktaren för att titta på vad som händer. Det är politikerna som skall styra. Det är politikerna som skall göra prioriteringarna. Det är kommunerna som skall ha ansvaret, även om man inte producerar alla tjänster själv. Det krävs alltså en ny och aktiv politiker som fungerar på ett annat sätt än den gamla bypolitikern som satt och bestämde varenda detalj själv. Nu är det riktlinjerna som skall följas och kvalitetskontrollen som skall utövas under politikernas ansvar. Det innebär naturligtvis att det sker misstag i övergången. Det innebär att det finns politiker som inte har insett att de måste agera på ett annat sätt och inte bli offer för omständigheterna. Jag tror att en utvärdering av den typ som utskottet är enigt om är ett utomordentligt instrument för att föreslå förändringar eller ge ytterligare stöttor till politikerna i arbetet med att vara bra politiker och bra företrädare för sina väljare.
Herr talman! Jag har kunnat följa förändringar ute i kommuner. Jag har kunnat följa dem i min egen kommun Härnösand. Det har skett en utförsäljning av bussverksamheten till men för den kommunala ekonomin. Jag har konstaterat att man har skickat ut hela den tekniska verksamheten. Det har inte gjorts i en demokratisk process och med ansvar för varandras åsikter, utan med en bestämd vilja att skicka i väg det hela på entreprenad. Jag har talat med kommunalpolitiker som har gått ute på stan. De har fått frågor av medborgarna om hur det kan se ut som det gör på den tekniska sidan, t.ex. med gatorna, och på det andra området. Politikerna säger: Det har vi lagt i ett kommunalt bolag, så det kan vi inte svara på. Jag har mött kommunalt aktiva som säger att de måste ställa in fullmäktigesammanträden därför att de har skickat i väg så mycket på bolag att de inte har så mycket att göra. Det är klart, Ylva Annerstedt, att medborgarna efter ett tag frågar varför det skall finnas politiska partier när man inte kan tala med företrädarna. De har ju skickat saker på entreprenad, dvs. frånhänt sig möjligheten att styra. Jag vill säga att det inte var av illvilja som man inledde den här processen. Man var väl trängd av den ekonomiska verkligheten. Men jag tycker att signalerna är så pass oroande att vi måste ta dem till oss. För mig är faktiskt demokratin viktigare än entreprenadsystem, köpa--sälj-system och sådana saker. Vi får inte förstöra ett viktigt framtidsinstrument för att utveckla Sverige framåt. Jag vill till sist säga följande till Ylva Annerstedt: När jag satt i Hälso och sjukvårdsutredningen försökte vi att komma fram till vad köpa--säljsystemen har betytt. Man har ju sagt att verksamheterna har blivit så mycket effektivare. Vi kunde inte se det. Nu gör Landstingsförbundet en utvärdering. Antagligen är det på det sättet -- jag säger antagligen, för jag vet inte -- att det är det kommunala skattestoppet och det faktum att regeringen har dragit in pengar från kommuner och landsting som har lett till att verksamheten har blivit effektivare. Det har nämligen i preliminära studier visat sig att det blivit samma resultat oavsett om man genomfört förändringar i organisationen och infört köpa--sälj-system eller om man har suttit och sovit hela tiden med sin gamla organisation. Man har varit lika duktig att spara i den organisation där man har sovit som i den där man har varit aktiv i överkant. Det som har styrt det hela och varit avgörande är skattestoppet i kombination med indragning av pengar.
Herr talman! Bo Holmberg sade någonting i sitt förra inlägg som jag gärna skulle vilja instämma i. Han sade att kommuner inte skall vara företag. Jag håller helt med Bo Holmberg om detta. Kommuner har inte förutsättningar att arbeta som ett företag. De skall företräda kommuninnevånarnas intresse på bästa möjliga sätt. Om kommunalt förtroendevalda och tjänstemän hade haft bättre förutsättningar att vara företagare, hade de säkert varit det. Jag tror att det krävs speciell kompetens för att bevara den kommunala demokratin och ha ansvar inför sina väljare och kommuninnevånarna. Det är en annan typ av människa än den som är företagare. Därför skall man se till att hålla dessa verksamheter skilda. Jag är precis lika stor motståndare som Bo Holmberg till den trend som eventuellt finns på en del ställen att man med avsikt att hemlighålla saker och ting för kommuninnevånarna lägger verksamheter i kommunala bolag. Jag tycker att det är alldeles förkastligt. Det skall definitivt bekämpas. Det måste vara varje kommunalpolitikers ansvar att bevaka detta. En av anledningarna till den nya kommunallagens tillkomst år 1991 var bl.a. att vi skulle få in bestämmelser som reglerade politikernas insyn och kontroll i de kommunala bolagen. Här finns bestämmelser att utnyttja. Det har dessutom kommit ytterligare tillägg under senare tid. Det är de förtroendevaldas ansvar att utnyttja de möjligheter till insyn som lagen faktiskt ger. Det gör man inte, därför att man på många håll inte vet tillräckligt. Det finns all anledning i världen att vi alla i våra politiska partier, var och en hos sig, medverkar till ett genuint utvecklings och utbildningsarbete för våra kommunala förtroendevalda, så att de utnyttjar de insynsmöjligheter som finns och motarbetar trenden att lägga verksamheter i kommunala bolag för att försvåra insynen. Att ha kommunala förtroendevalda i kommunala bolagsstyrelser innebär med nödvändighet att man sitter på två stolar. Man har lojalitet dels mot företagets verksamhet, dels mot sina väljare. Det är faktiskt inte alltid som syftet med bolagets verksamhet sammanfaller med kommuninnevånarnas bästa.
Herr talman! Det gläder mig att Ylva Annerstedt har inställningen att kommunerna inte skall utveckla några affärsverk. Kommuner är kommunala självstyrelseorgan, och ett led i det svenska folkstyret. Nu anordnar de båda kommunförbunden konferenser, Ylva Annerstedt -- och inte en konferens, utan tusen konferenser -- där man har konsulter som kliver fram och lägger på over-headbilder och konstaterar: Nu måste ni tänka om här. Ni måste förstå att kommuner är monopol som måste brytas upp. Ni måste förstå att medborgarna skall bli kunder. Ni måste förstå att barnomsorgen skall bli affärsområde 1 och äldreomsorgen affärsområde 2. Detta får man höra inte bara på en konferens, utan på tio konferenser. Det är klart att människor då börjar undra om de är till besvär, eller om de har läst alldeles fel. Jag hoppas därför att det nu blir balans, och här tycker jag att konstitutionsutskottet har gjort en viktig insats genom att av regeringen beställa en utvärdering. Jag hoppas att man i lugn och ro kan gå igenom materialet, låta den kommunala demokratins principer vara riktgivande för utvärderingen och komma med förslag till riksdagen. Riksdagen har då med detta beslut gjort en stor insats. Jag hör själv till dem som åker runt och säger att man får välja om man skall utveckla kommunen till någon form av affärsverk eller om man skall stå fast vid kommunen som självstyrelseorgan. Vi socialdemokrater tvekar inte var vi står i den frågan. Efter debatten här i dag har jag förstått att det kan bli en rätt så bred majoritet bakom att hålla fast vid demokratins spelregler i kommunerna.

Herr talman! Ny demokrati har allt sedan sitt inträde i riksdagen i olika partimotioner drivit frågan om en minskning av det statliga och kommunala partistödet. Vi anser att detta är en viktig principiell fråga. Besparing och återhållsamhet bör vara budskapet från politikerna till allmänheten. Vi har föreslagit att det statliga stödet för budgetåret 1994/95 skall minskas med 10 % utöver den av regeringen redan föreslagna minskningen på 10 %. Beträffande det kommunala stödet har Ny demokrati förslagit att det skall minskas med 50 % under en treårsperiod med start 1995. Reglerna för fördelningen av de kommunala stödet gynnar i dag otvivelaktigt de större partierna och missgynnar oss små. Ett bättre och rättvisare system skulle enligt vår mening vara att införa ett system med fasta belopp för grundstöd, lika för alla partier. Annars kan ett litet parti få betydande svårigheter att hävda sig i lokalpolitiken i konkurrens med de stora partierna, vilket är något som i grunden får anses strida mot den kommunala demokratin. Under detta riksmöte och tidigare riksmöten har våra motioner beträffande en minskning av partistödet avstyrkts framför allt med argumentet, att om regeringen skulle besluta om en nedskärning skulle detta innebära en inskränkning i kommunernas kompetensutövning. Vi har i år liksom tidigare år föreslagit att regeringen skall tillsätta en utredning beträffande det kommunala partistödets omfattning. Vi har emellertid till vår glädje nu delvis villfarits genom en av Statskontoret nyligen gjord utredning. En utvärdering av denna skall göras inom regeringskansliet. Vi i Ny demokrati är mycket spända på resultatet.

Efter valet 1991 fanns det många exempel på att partier med få mandat inte ens fått en insynsplats. Vi anser vidare att även en person som inte är förtroendevald bör ha närvarorätt i nämnd eller styrelse. Vi anser alltså att dessa frågeställningar bör utredas närmare. I likhet med tidigare år har utskottet sagt att närvarorätten endast gäller förtroendevalda. Det är just denna fråga som vi vill ha närmare utredd. Regeringen har lagt fram ett förslag om offentliga nämndsammanträden. Enligt detta tycks det finnas vissa möjligheter för allmänheten att få närvara under vissa förutsättningar. Vi önskar emellertid att det specifikt skall utsägas att det framför allt är representanter för partier som skall få delta. Vi anser att man närmare bör utreda denna fråga. Slutligen vill jag med anledning av kommentarerna från Lokaldemokratikommittén i inledningen av KU:s betänkande i likhet med kommittén understryka vikten av att regeringen tar initiativ till en översyn av den kommunala revisionen. Jag instämmer med kommittén som trycker på att den kommunala revisionen, liksom för övrigt den statliga, bör ha en hög kompetens. Jag instämmer också med samma kommitté när den föreslår att regeringen skall utreda den kommunala och regionala näringslivspolitiken mot bakgrund av en eventuell EU-anslutning. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till mina två reservationer, nr 2 och 4.
Herr talman! I utskottsbetänkandet anser majoriteten, dvs. i det här fallet alla partier utom Ny demokrati, att offentligt stöd skall utgå till partierna för att de skall kunna ha en rimlig verksamhet utan att vara beroende av medel utifrån. När det gäller utformningen av bidraget avgör varje kommun själv hur man vill utforma det stöd som skall utgå till de partier som är representerade i fullmäktige. Som Simon Liliedahl påpekade ger ju det här förslaget en möjlighet till öppna nämndsammanträden där även Ny demokrati är välkommet att delta. Vi har inte funnit någon anledning att begränsa närvarorätten till de politiska partierna, utan den gäller samtliga medborgare. Om medborgarna hade tyckt att Ny demokrati skulle vara representerade i form av förtroendevalda i alla nämnder och styrelser hade de röstat så att Ny demokrati hade fått en ökad representation. Herr talman! Jag yrkar avslag på Ny demokratis reservationer och bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Den kommunala självstyrelsen är en av hörnpelarna i den svenska demokratiska strukturen och modellen. Den kommunala demokratin och självstyrelsen måste därför ha villkor som gör att de lokala politikerna känner att deras viktiga uppgift är meningsfull. På riksnivå måste vi därför visa respekt för de kommunala beslutsfattarna och inte lägga oss i och peta i allt för mycket av det som är deras ansvarsområden. Dagens betänkande behandlar delar av Lokaldemokratikommitténs betänkande. Det behandlar också ett antal motioner, både följdmotioner och ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Vi kan konstatera att det finns många utestående frågor som kommer att beredas ytterligare. Dit hör den kommunala självstyrelsens rättsliga reglering, de förtroendevaldas arbetsförutsättningar, den kommunala revisionen m.m. Kommuner och landsting hanterar i dag en mycket omfattande verksamhet. Det mesta sker i egen regi, men alltmer har kommit att läggas ut på entreprenörer eller upphandlas i viss konkurrens. En så stor verksamhet ställer mycket stora krav på utvärdering och uppföljning. Det gäller både den verksamhet som drivs i egen regi och den som upphandlas från andra. Här är den föreslagna ändringen i kommunallagen bra. Den klargör nämndernas ansvar och skyldigheten för fullmäktige att möjliggöra detta via avtal eller på annat sätt innan verksamhet läggs ut på entreprenad. Vi anser att det är positivt att införa folkinitiativet beträffande kommunala folkomröstningar. Det gör det möjligt för 5 % av medborgarna att kräva folkomröstning i en fråga. Att ge möjlighet för medborgarna att direkt få ta ställning i en fråga ser jag som en utveckling och förstärkning av demokratin. Det är verkligt folkstyre. En annan förbättring är att personalföreträdare inte längre skall ha rätt att närvara vid behandlingen av ärenden som gäller beställning och upphandling av varor och tjänster. Det är något som varit ett problem vid upphandling av konkurrensutsatt verksamhet och när man haft renodlade beställarnämnder som haft att agera självständigt gentemot utförarnämnder. Vidare föreslås förtydliganden dels när det gäller rätten att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter, dels när det gäller självkostnadsprincipen. Ett enigt utskott föreslår också att regeringen bör vidta åtgärder för en samlad utvärdering och uppföljning av medborgerlig insyn och kontroll. Herr talman! Utskott är i stort sett enigt. Vad gäller folkomröstningar har Socialdemokraterna en reservation, och jag har redovisat vår syn i den frågan. Ny demokrati har en reservation som gäller närvarorätt. Här är det vår uppfattning att det bör gälla förtroendevalda. Det bör vara en fråga för respektive fullmäktige att besluta om. Det är inte en riksdagsfråga att reglera sådana skyldigheter för kommunerna. Möjligheterna att ge närvarorätt finns redan. Vi behöver inte införa någon skyldighet. Det är samma sak med det kommunala partistödet. Kommunalt självstyre måste innebära att kommunerna själva får bestämma. Det är inte en fråga som vi skall lägga oss i. Alla frågor som vi hanterar i samhället är inte heller politiska. På den statliga nivån skall man inte alltför mycket lägga sig i vad som sker på den kommunala nivån. På den kommunala nivån måste man också låta bli att lägga sig i frågor som bara medborgarna själva kan hantera. Skolpengen och barnomsorgspengen är exempel på former att föra ut beslut och ansvar från den politiska sfären ut till medborgarna själva. Här finns det fortfarande mycket att göra. Sedan tyckte jag att det var intressant att lyssna på Bo Holmbergs åsikter i det här ämnet. Efter några år i kommunalpolitiken kan jag konstatera att det finns ekonomisystem som inte bara lever sitt eget liv utan som i vissa fall har slutat att leva något liv. Där kämpar politikerna glatt vidare utan någon som helst kontroll över det ekonomiska systemet. Många av de problem som kommunalpolitikerna möter i dag och många av de problem som Bo Holmberg tog upp handlar ju om en annorlunda ekonomisk situation för kommunerna. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna inte kommer att föreslå några ytterligare medel till kommunerna jämfört med vad regeringen gör. Kommunernas ekonomiska situation kommer att vara densamma oavsett vilket parti som är i regeringsställning. Herr talman! Med det vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Här är det frågan om en avvägning i systemet. Möjligheterna till en folkomröstning ökar självfallet med det föreslagna folkinitiativet. Catarina Rönnung menar väl inte att folk inte i något fall skall få avgöra frågor i folkomröstningar. Om jag inte minns alldeles fel har även Socialdemokraterna ställt sig bakom en folkomröstning i EU-frågan. Jag antar att det finns tungt vägande skäl även för det. Jag tror att vi behöver fler folkomröstningar, både på de statliga och den kommunala nivån.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt vad Catarina Rönnung är rädd för, eller varför hon är rädd för att medborgare i en kommun skall få säga vad de vill i en folkomröstning efter ett folkinitiativ. Om de politiska partierna och partisystemet fungerar som de skall och kanaliserar viktiga frågor, kommer inte några folkinitiativ att behöva tas. Med Catarina Rönnungs modell försvinner möjligheten för medborgarna att begära en folkomröstning när det politiska systemet inte klarar att hantera situationen. Därför innebär den föreslagna modellen en klar förbättring jämfört med dagsläget.

Herr talman! Vi behandlar nu regeringens proposition med förslag att utvidga kommunernas möjligheter att ge bistånd till kommuner i andra länder. Ett enigt konstitutionsutskott går utan vidare resonemang på regeringens linje. Jag har därför inga förhoppningar om att kunna förhindra eller avvärja detta beslut. Jag vet dock att åtskilliga ledamöter här i kammaren precis som jag delar den principiella uppfattningen att bistånd i andra länder skall vara en fråga för riksdag och regering och inte för landets kommuner. Jag vill därför yrka bifall till motion K63 och avslag på propositionen och därmed också på utskottets hemställan under mom. 1. I propositionen föreslås att kommunernas möjligheter att ge internationellt bistånd utvidgas ytterligare utöver vad som skett senast i samband med tillkomsten av 1991 års kommunallag. Bakgrunden är det ökade intresse som många kommuner känt att få bistå vänortskommuner särskilt i de baltiska staterna i deras ansträngda utvecklingsarbete. Herr talman! Internationellt biståndssamarbete bör, som propositionen också pliktskyldigt redovisar, vara ett statligt ansvar inom ramen för utrikes och biståndspolitiken. Med den successiva uppluckring som skett, och som propositionen är ytterligare ett steg i, urgröps denna grundprincip alltmer. Tunga remissinstanser som SIDA, som onekligen besitter en viss erfarenhet av långsiktigt biståndsarbete i en främmande miljö, avvisar den grundläggande tanken i propositionen. Också Kammarrätten i Göteborg, Riksrevisionsverket och Företagarnas riksorganisation framhåller denna grundprincip. Som sed är när man har en klar politisk viljeriktning, anser sig varken regering eller utskott behöva ödsla någon ingående argumentation till den förskjutning i principiellt avseende som propositionen är uttryck för. Jag förnekar inte alls att det finns ett mycket starkt och välkommet engagemang, framför allt när det gäller vänortskommuner i våra baltiska systerländer, ute i landets kommuner och bland stora delar av svensk allmänhet. Det engagemanget kan mycket väl kanaliseras via frivilligorganisationer vid sidan om det statliga biståndet. De resurser och det kunnande som föreligger på sina håll i kommuner kan, som ju också SIDA påpekat, kanaliseras i ett verkningsfullt stöd till de statliga biståndsinsatser som görs. Herr talman! Internationellt biståndssamarbete måste till skillnad från vanligt vänortssamarbete präglas av omfattande kunskap i internationella förhållanden och utvecklingsfrågor. Till detta kommer ett icke oväsentligt mått av utrikespolitiskt kunnande och omdöme, som inte rimligtvis kan förväntas ingå i reguljär kommunal verksamhet. Riskerna för felbedömningar, säkerligen alltid mot bakgrund av vällovliga ambitioner och starka solidaritetskänslor, måste därmed vara alldeles för stora. Propositionen söker undvika dessa risker med restriktioner om vilka kommuner i vilka stater som får erhålla kommunalt bistånd och om samråd med regeringen. Dessa förslag visar på svårigheterna och undanröjer inte de principiella invändningarna. Indirekt visar det således på att man här rör sig på ett känsligt principiellt plan, men man låtsas inte om problemet. Man vill inte stöta sig med en entusiastisk allmän opinion genom att hävda grundläggande principer. I stället medverkar man till en successiv förskjutning av perspektivet. Herr talman! Engagemanget för Baltikum kan säkert i de allra flesta fall betraktas som ytterst välkommet och utrikespolitiskt helt oförargligt. Men det som kan ses som oförargligt i dag måste ha generell bäring också i andra sammanhang och i andra opinionslägen. Det som har hänt sedan murens fall i Berlin i oktober 1989 visar också att historien inte är död utan att den i högsta grad har återkommit. Ingen kunde föreställa sig det som hände hösten 1989 i Öst och Centraleuropa eller för den delen det som hände i det forna Sovjetunionen hösten 1991. Och då var det ännu svårare att föreställa sig det som sedan hänt i Kaukasus, det forna Jugoslavien och i Ryssland. Historien är inte död. Det enda vi kan förutsäga är att vi inte vet hur framtiden kommer att te sig. Det manar till försiktighet. Det kan vidare inte anses principiellt rimligt att man ute i kommunerna, kanske med knappa majoritetsbeslut, skall kunna fatta beslut av denna art. Till skillnad från vad som gäller för närvarande beträffande de baltiska staterna, kan samma lagreglering komma att tas i anspråk för liknande biståndsinsatser från kommunal sida till orter i länder för vilka gäller att den politiska opinionen i vårt land är starkt splittrad. Delar regeringen denna opinionsuppfattning blir den trängd att medge kommuner som så önskar detta. I annat fall avvisas kommunernas framställningar. Aldrig så vällovliga, men ofta tidsmässigt begränsade och spontana lokala opinioner, bör inte i någon större utsträckning få styra svenskt bistånd till människor i andra länder. Det är inte vårt samvete som skall vara gott, utan resultatet av svenska biståndsinsatser.

Herr talman! Jag vill bara helt kort yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Regeringen har föreslagit att centrala förvaltningsmyndigheter skall styras som s.k. enrådighetsverk om det inte finns vägande skäl som motiverar att myndigheterna leds på något annat sätt. Vi socialdemokrater yrkar avslag på detta, därför att vi anser att huvudregeln skall vara att förvaltningsmyndigheternas ledning skall utgöras av lekmannastyrelser. Denna vår ståndpunkt bygger vi på att det svenska förvaltningssystemet är unikt i världen genom att medborgarna har insyn i myndigheternas verksamhet på en mängd olika sätt. Allmänna handlingar är i princip offentliga och meddelarfrihet råder. Vi anser att denna samhälleliga insyn och detta medborgerliga inflytande bäst garanteras i en ordning där huvudregeln är att statliga myndigheter jämte verkschefen leds av valda lekmannastyrelser. Inom några områden anser vi dessutom att ett absolut krav på lekmannastyrelser i myndigheterna bör gälla. Det gäller tillsynsmyndigheter som utfärdar integritetskänsliga föreskrifter, ingrepp i medborgarnas frihet och ekonomiska situation. -- Det gäller myndigheter som arbetar under affärsliknande förhållanden och har en verksamhet som innebär ett stort finansiellt ansvar. -- Det gäller myndigheter inom områdena forskning och kultur, där det är av stort värde med styrelser, eftersom statsmakterna medvetet valt att ge dessa verksamheter stor frihet. Det gäller vidare fall där tidigare undantag gjorts från ordningen med enrådighetsverk, som en del stabsmyndigheter och myndigheter inom försvarsmakten. Däremot anser vi att smärre myndigheter som sysslar med rutinärenden kan inrättas som enrådighetsverk, under förutsättning att någon typ av insynsorgan finns. Vi har också uppfattningen att någon av de externa styrelseledamöterna bör utses till ordförande i styrelsen, medan verkschefen bör ingå i styrelsen som självskriven ledamot. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I den statliga utredningen om förvaltningsmyndigheternas ledning diskuterades behovet av styrelser i statliga myndigheter. Man säger att verksamheter som är av stor ekonomisk betydelse, som berör människors integritet och som allmänt sett har stort inflytande i samhället måste anses vara i behov av styrelser och är mindre lämpliga att organisera som enrådighetsstyrelser. Genom en vanlig styrelse får förvaltningsmyndigheten en bred kompetens och erfarenhet till sin ledning. Man kan spegla olika delar av samhället och få en mer sammantagen överblick över sina beslut och en bredare förankring. Jag vill yrka bifall till min meningsyttring.

Herr talman! Det ärende vi nu skall debattera är förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. På något sätt är ordet förnyat ett nyckelord i sammanhanget. Kammaren har hösten 1993 redan avgjort ett exakt likalydande ärende. Den gången sade kammaren nej till förslaget. Man gick på de motiveringar som sammanfattningsvis innebar att man ansåg att förslaget att införa den här typen av lagstiftning bröt mot den kommunala självstyrelsen. Man sade också att det bröt mot en artikel i den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse. Dessutom kunde man konstatera att det finns lagar och regler som redan styr och reglerar den här verksamheten i tillräcklig omfattning. Nu återkommer ärendet. Inget nytt har presenterats. Då har man först att försöka hitta ett svar på frågan: Varför återkommer ärendet? Någon kanske kan förledas att tro att det här skulle gälla förhållanden i regeringskansliet. Men det gör det alltså inte. Det är exakt samma ärende som senast. Förhållandena inom regeringskansliet omfattas inte av denna lag. Då kvarstår frågorna: Varför nu nagga den kommunala självstyrelsen i kanten? Varför bryta mot den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse? Varför införa ett onödigt regelverk? Varför öka byråkratin? Vi från socialdemokratiskt håll ser inte någon mening med detta. Därför yrkar vi avslag på propositionen, vilket innebär att jag här yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet.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

Herr talman! I reglerna för den offentliga upphandlingen är detta en viktig bit, och som nu återkommer till riksdagen. Under de gångna åren har vi sett en kraftigt ökad upphandling ute i kommunerna. Det har också lett till kraftigt minskade kostnader för skattebetalarna. Det är vi alla överens om; det medger även Man säger att detta skulle utgöra ett brott mot den kommunala självstyrelsen. Men det finns fortfarande inget krav på någon kommunal upphandling. Det får kommunen själv bestämma. Lagförslaget innebär att upphandlingen, om man väljer en sådan, skall vara korrekt. Den nu gällande lag som det hänvisas till i reservationen ställer kravet att ett företag, som känner sig träffat av otillbörlig upphandling, självt skall avlämna en anmälan till länsrätten för rättelse. Det kan vara ett nog så svårt ställningstagande för ett mindre företag, ett företag som kanske för sin existens är mycket beroende av goda kontakter med den kommunala upphandlaren. Man kan komma i ett beroendeförhållande och det kan från kommunal sida bli ganska lätt att göra ''riggade upphandlingar'' på olika sätt, som riktar in sig på en speciell leverantör. Behovet är alltså klart uttalat. Det finns behov av en möjlighet för Konkurrensverket att självständigt granska detta, vilket också är avsikten med detta lagförslag. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Tom Heyman säger att om man väljer offentlig upphandling så skall det gå korrekt till. Han försöker därmed säga att den socialdemokratiska linjen inte innebär det. På den punkten kan jag lugnt försäkra Tom Heyman, och alla andra som undrar, att jag är helt ense med Tom Heyman om att en upphandling skall gå korrekt till. Men faktum är att denna lag inte reglerar det. Den reglerar något helt annat. Jag avundas inte Tom Heyman att försöka försvara detta lagförslag. Men nog skulle det vara intressant att få veta varför man återkommer med detta förslag, när riksdagen en gång avvisat det. Varför skall man införa ett onödigt regelverk? Seriösa affärstidningar har ju kommenterat detta lagförslag såsom en papperstiger, som bara ger marknadsdomstolen en möjlighet som den redan har. Varför lägger man då fram lagförslaget över huvud taget? Jag avundas verkligen inte Tom Heyman i rollen att försöka försvara förslaget.

Herr talman! Dan Eriksson i Stockholm har bett mig att ta över här i kammaren. Han har nämligen fått förhinder. Själv sitter jag med i näringsutskottet och sysslar med konkurrens. Jag tänker fatta mig rätt kort.

Det är den linje som Ny demokrati driver. I detta fall kan vi inte tänka oss något annat än att yrka bifall till vår egen reservation nr 2 i ärendet.

Herr talman! Eftersom vi socialdemokrater anser att propositionen om bolagisering av Vägverkets produktionsdivision saknar viktiga besked föreslår vi att propositionen avslås. Skälet för avslaget är alltså bl.a. att vi måste få besked på fler områden. Vad gäller de ekonomiska frågorna vill vi ha nöjaktiga besked om hur bolaget skall uppnå en soliditet om 30 % eller skaffa sig en stark balansräkning, om man vill uttrycka sig så. Det finns en stor pensionsskuld som skall klaras upp. Det finns en semesterlöneskuld på 200 miljoner kronor. Det behövs ett kapitaltillskott i detta bolag. Vad kostar det att bygga upp ett sådant här nytt bolag? Handlar det om 100 miljoner kronor, Elving Andersson? Eller hur mycket kan det kosta? Var skall alla pengarna komma ifrån? Vi socialdemokrater vill gärna ha ett besked på denna punkt. Det är avgörande för oss när vi tar ställning i detta ärende. Till sist undrar jag om det är rimligt att vi här i riksdagen skall bestämma vilken dag som denna verksamhet skall bolagiseras. Är det inte viktigare att de som sysslar med detta bolagiserar när de känner att tidpunkten är inne, i stället för att riksdagen beslutar om sådana dagar? Jag tror inte det är bra. Jag vill också ha svar på några ideologiska frågor. Är det så att regeringen redan nu förbereder en privatisering av denna verksamhet? Det är lätt att misstänka att bolaget ges så dåliga ekonomiska villkor att endast privatisering återstår år 1996.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Bo Nilssons inlägg kom jag att tänka på det gamla debattknepet att när argumenteringen är svag skall man höja rösten. Det var väl litet grand det Bo Nilsson tillämpade här med ett högt tonläge. Han valde att ibland polemisera mot propositionen, ibland mot utskottsbetänkandet osv. Som ett exempel på Bo Nilssons retoriska förmåga att föra diskussionen pratade han ibland om Socialdemokraternas motion i ärendet. I motionen hävdas det att entreprenörerna utgör stora företag med oligopoltendenser. I talarstolen pratade Bo Nilsson om svaga och kraftlösa entreprenörer. Det får väl vara litet stringens i argumenteringen. Herr talman! Jag tror att vi är överens över partigränserna om att vi på olika sätt måste höja effektiviteten i den offentliga verksamheten. Jag tror också att vi är överens om att ett bra sätt att höja effektiviteten är att utsätta verksamheten för konkurrens. Men jag tycker också att det är viktigt att utöva konkurrensen på ett sådant sätt att inte samhället avhänder sig möjligheterna att följa upp mål och kvalitetskrav och att samma service ges oavsett landsdel. Deg gäller drift och underhåll av vägar men också andra områden där olika offentliga verksamheter konkurrensutsätts. Konkurrens är ett sätt att höja effektiviteten. Om konkurrensen skall var framgångsrik måste vi se till att skapa förutsättningar för konkurrensen att ske på lika villkor. En första förutsättning är att man arbetar inom samma associationsform som sina konkurrenter. Det är därför vi väljer att göra ett bolag av Vägverkets produktionsdivision, så att divisionen kan arbeta på samma sätt som sina konkurrenter. Jag tycker att det finns anledning att notera att det var den socialdemokratiska regeringen som väckte dessa tankegångar om att bolagisera delar av den offentliga verksamheten och då även Vägverkets produktionsverksamhet. Jag tycker att det var ett klokt steg, och det är det vi fullföljer. Men detta är inte okomplicerat. Bo Nilsson pekade på en mängd praktiska problem och svårigheter. Jag håller gärna med om att det finns ett antal praktiska svårigheter. Det handlar dels om att ge det nya bolaget en struktur och funktion som gör att det kan fungera på marknaden. Men det handlar lika mycket om att den del av Vägverket som blir kvar, myndighetsdelen, utvecklar sin kompetens när det gäller upphandling av olika typer av drift och underhåll. Det gäller också att få en klar gränsdragning mellan vad som är entreprenörens ansvar respektive myndighetsansvar. Detta är inte klart i alla delar. Det är bl.a. därför som vi sätter datumet för ikraftträdandet mycket långt fram. Man har nu ett och ett halvt år på sig att lösa de praktiska problemen, att hitta de rätta gränsdragningarna osv. Bo Nilsson frågade om det verkligen är vi som skall fastställa datum för när detta skall ske. Det tycker jag att vi skall göra, eftersom det inte finns någon annan som gör det. Det bör vara riksdagens uppgift att ange datum. Om vi skulle vänta tills de från Vägverket själva kom och knackade på rikdagens dörr och snällt bad om att få bli bolagiserade, så tror jag att vi fick vänta väldigt länge. Därför är det viktigt att riksdagen ger signalen att bolagisering skall ske. Men Vägverket får ett och ett halvt år på sig att lösa de praktiska problem som återstår. Vi fick ett antal exempel på sådana problem, när Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl besökte trafikutskottet. Det handlade om var vägmästarorganisationen skall höra hemma rent praktiskt och om gränsdragningsproblemen när det gäller vad som är entreprenörskap respektive myndighetsutövande. Detta får man nu tid på sig att lösa. Jag vill understryka för Bo Nilsson att det inte är ett dugg bättre med privata monopol än med statliga monopol. Det är t.o.m., om möjligt, ännu sämre med privata monopol än med statliga. Men i det förslag som vi nu diskuterar ser jag inte något som leder till att privata monopol tar över detta. Det blir ett statligt bolag som skall uppträda som en bland andra aktörer på marknaden. Jag tror att de kommer att göra det bra. När det gäller frågan om vem som skall vara huvudman för det nya bolaget är det inte så, Bo Nilsson, att vi i fyrpartigruppen i trafikutskottet ändrar uppfattning för att undvika nederlag, utan vi har mycket allvarligt diskuterat frågan. Det finns utan tvekan ett antal fördelar med att t.ex. Vägverket är huvudman för det nya bolaget, men det finns också vissa nackdelar. Det finns vissa förelar med att regeringskansliet eller regeringen är huvudman för det nya bolaget, men det finns också vissa nackdelar med detta. Vi tycker att frågan behöver belysas ytterligare innan vi tar slutgiltig ställning, eftersom det finns både föroch nackdelar med de båda olika konstellationerna.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
Herr talman! Jag vill rikta några kommentarer till Elving Andersson, som började med att tala om att när argumenten är svaga blir tonläget högt. Jag förstår inte riktigt detta. Jag har ställt en rad frågor som jag tycker att det är rimligt att få svar på innan man beslutar om så viktiga förändringar. Det är högst rimligt att oppositionen får svar på sådana frågor. Dessutom gjorde jag en inbjudan till Elving Andersson och hans borgerliga kamrater, när jag sade att vi var beredda att diskutera bolagisering. Jag bestred inte på något sätt denna tanke, utan jag tycker att det är rimligt att få svar på de båda frågorna inför genomförandet av så stora och viktiga förändringar. Manar inte exemplen till eftertanke, Elving Andersson? Kan man verkligen nonchalera verkligheten på det sätt som Elving Andersson gjorde? Jag fick inga kommentarer, trots att jag kunde peka på hur allvarliga sådana här situationer kan bli. Det är inte så enkelt som att konkurrens är det viktigaste och bästa i alla lägen. Det kan vara så att de politiska mål som vi riksdagsmän har satt upp för trafikpolitiken ibland kan vara viktigare än konkurrensen. Därför måste man bedöma de två alternativen och välja det som i det här fallet är bäst för trafikanterna. Trafiksäkerheten måste väl stå i första rummet! Jag pekade på en rad praktiska svårigheter men också på en rad ekonomiska svårigheter. Om vi nu skall tro på det som Elving Andersson så vackert säger, att det skall bli en bra aktör osv., måste man ju ge ekonomiska förutsättningar. Jag menar att det, i vart fall i det som finns skrivet, finns massor av brister och stora risker för att ett sådant här bolag blir en papperstiger. Det får aldrig chansen att bli en stark konkurrent till de stora byggdrakarna, vilket åtminstone vi hade hoppats skulle bli verklighet. Elving Andersson sade: Vi lyssnade på Vägverkets generaldirektör när han var i utskottet. Ja, det är möjligt. Men i den allra viktigaste frågan lyssnade ni tydligen inte. Per Anders Örtendahl sade klart och tydligt att förutsättningen för att ett bolag skulle lyckas var att det skulle ligga under Vägverket. Detta tycks ni ha nonchalerat fullständigt. Elving Andersson sade att vi inte tänker på detta med förlorare etc., utan att det handlade om att vi skulle diskutera frågan om huvudman en gång till. Men ni måste väl långt tidigare ha känt till att detta måste övervägas ytterligare. Först skriver ni propositionen och sedan backar ni. Visst var ni rädda för nederlag! Ni var litet rädda för Kenneth Attefors. Det är sanningen, Elving Andersson.
Herr talman! Jag vill ge en kommentar till Bo Nilssons inlägg, där han sade att vi inte lyssnade på generaldirektören vid Vägverket i den viktiga frågan om vem som skall vara huvudman för det nya bolaget. Man får väl ändå lyssna litet grand kritiskt, Bo Nilsson, även på generaldirektörer som uppträder. Det hade ju varit nästan sensationellt om Vägverkets generaldirektör hade sagt att det nya bolaget skulle fungera bättre med någon annan än han som huvudman. Det är ganska självskrivet att man får den typen av uttalande, som vi fick, från en generaldirektör. Vi skall lyssna på våra verk och myndigheter. De har mycket fackkunskap, men vi måste också värdera vad de säger utifrån vissa utgångspunkter. Bo Nilsson frågade om de exempel som han beskrev i sitt huvudanförande inte manar till eftertanke. Jo, det gör de verkligen. Jag tycker att detta är exempel på det som jag tidigare sade, att Vägverket som beställare måste utveckla sin beställarkompetens på området. Det skall inte fungera på det sätt som Bo Nilsson beskriver. Anledningen måste i första hand vara att man inte har beställt tjänsterna på rätt sätt. I propositionen och i utskottsbetänkandet tas också upp att beställarkompetensen måste utvecklas. Vi skall inte eftersätta de centrala målen för trafiksäkerheten, tillgängligheten, miljön osv. Därför är det viktigt att Vägverket ges möjlighet att utveckla sin beställarkompetens. Jag tror att det nya bolaget kommer att bli framgångsrikt. Bo Nilsson har helt rätt i att det kommer att besitta en oerhörd kompetens. Denna kompetens bör vara en mycket klar konkurrensfördel. Om man jobbar i bolagsform, har man också möjlighet att konkurrera på andra områden än ren vägunderhållningsverksamhet, som Bo Nilsson beskrev i sitt inledningsanförande. Om vi medverkar och ger de rätta förutsättningarna, vilket jag tycker att vi gör, har detta bolag i vardande alla möjligheter att bli en mycket framgångsrik aktör på marknaden. Det bådar gott inför framtiden.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära någon mer replik, men det här var så skämtsamt att jag inte kan låta bli att göra en liten kommenter till. Elving Andersson skyller på beställaren i de exempel som jag gav. Jag måste säga att det var kvällens skämt.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Bosse Nilssons sinne för humor. Han måste ha en alldeles särskild form av skånsk humor som upplever det här som ett skämt. Det är faktiskt mycket allvarligt. Vägverkets generaldirektör har i olika sammanhang vidhållit att verket är dåligt på att beställa den typen av tjänster. Man har aldrig har gjort det, eftersom man har haft tillgång till dessa tjänster inom sin egen organisation. Detta behövs utvecklas och specificeras. Vilket ansvar gäller för entreprenören? Vilka krav kan man ställa? Det där var inget skämt, Bo Nilsson. Det var mycket allvarligt menat.

Herr talman! Utskottsmajoriteten stöder tyvärr i betänkandet regeringens dåligt underbyggda förslag om bolagiseringen av Vägverkets produktdivision. Skälen till att avslå propositionen är redan framförda av Bo Nilsson. Jag skall inte upprepa dem. Eventuellt kommer riksdagens majoritet att välja att avslå den socialdemokratiska reservationen och fatta beslut om att ett bolag skall bildas. Med tanke på den fortsatta behandlingen av ärendet vill jag i förebyggande syfte framföra några synpunkter på huvudmannaskapet för det nya eventuella bolaget. Utskottet är tveksamt till förslaget och förordar att huvudmannaskapsfrågan skall övervägas ytterligare. Det är bra. Då kan konsekvenserna av beslutet hinna analyseras och dokumenteras innan beslut tas, något som regeringen inte har bevärdigat sig med. I min hemkommun Borlänge har vi två stora, progressiva verk, Vägverket och Banverket. De har skapat möjligheter för Borlänge att utvecklas till ett nationellt kompetenscentrum för transportteknik. Ur den kompetensmassa som finns, bl.a. i de båda verken, har nya verksamheter i form av utbildningslinjer och forskningsverksamhet vuxit fram inom Högskolan i Falun/Borlänge. En av huvudprofilerna vid högskolan är transportteknik. På forskningssidan har ett centrum för transport och samhällsforskning etablerats. Jag anser därför att Borlänge är en naturlig lokaliseringsort för nya statliga organ som skall administrera, planera och ha tillsynen över det svenska väg och järnvägsnätet och dess trafikanter. Det är också naturligt att det nya produktionsbolaget -- om det bildas -- underställs Vägverket och att det får sitt säte i Borlänge. Om regeringens förslag om att bolaget skall vara helt fristående från Vägverket skulle vinna gehör, betyder det att den regionalpolitiska satsning som utlokaliseringen till Borlänge av de två verken innebar helt sätts ur spel. Vår högskola försvagas, men också det fristående bolaget förlorar nödvändiga samarbetsmöjligheter och närhet till den kompetens som finns uppbyggd och inbyggd i bl.a. Vägverket och i högskolan. Det skulle innebära slöseri med knappa resurser för både högskola och bolag. Herr talman! Trots mina framförda tankar kring lokaliseringen av det nya bolaget stöder jag naturligtvis den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Man skulle kunna säga att Kommunikationsdepartementet återigen har lyckat framställa en proposition som är mer eller mindre obegriplig. I betänkandet har vi rättat till en del av obegripligheterna. När en proposition kommer och vi har möjlighet att skriva motioner med anledning av den, bör den åtminstone vara så pass begriplig att man kan läsa ut vad som menas med den. Om man försöker studera de här akterna i EG:s regelverk, måste de finnas översatta till svenska. Så har icke varit fallet. Det är faktiskt en sensation! Hur skall man då, på ett vettigt sätt, kunna skriva en motion och på så sätt eventuellt kunna förändra något? Jag vill ta ett exempel ur propositionen. På s. 4 under lagtexten står det: ''Bestämmelser enligt EES avtalet skall gälla som svensk rätt.'' I 3 § står det att den svenska texten till de i 2 § angivna rättsakterna finns i bil. 1 och bil. 2 till denna lag. Vid rättsakterna finns det en fotnot så att man skall kunna titta efter vad det handlar om längre fram i propositionen. Längst ned på sidan kan man läsa följande: ''Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i .'' Då är det tydligt och klart var man skall läsa! Av två saker har man gjort tre fel här. Borde det inte stå en hänvisning till en svensk text? Jag tror inte att svenska riksdagsledamöter som skall motionera med anledning av en proposition är intresserade av i vilken tidskrift man publicerar texterna på andra europeiska språk. Det ger väl inte en tydligare bild av vad propositionen handlar om? Herr talman! Såvitt jag förstår skall jag få en utförlig förklaring av Kenneth Lantz, eftersom han försvarar utskottet. Jag gratulerar honom. Han kanske kan ta den finska texten och jämföra med den isländska. Vi gjorde verkligen en liten rättelse i utskottsbetänkandet. På s. 2 skriver utskottet: ''Med anledning av motionsyrkandet'' -- det är alltså Vänsterpartiets motion -- ''vill utskottet understryka vikten av att innebörd och konsekvenser av regeringens förslag redovisas på ett tillfredsställande sätt.'' Detta kan man inte vara nöjd med ens med bästa vilja i världen. Herr talman!

Herr talman! Jag får inleda med att tacka för uttalandet från herr Persson. Jag kan bjuda på att jag inte klarar av isländska eller finska, men vi kan ta det på franska. Det går litet bättre. Det är ju ett känt språk i EG-sammanhang. Trafikutskottet har haft att bereda proposition 194 och lägger nu enigt fram betänkande TU 33, angående avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på motion Det skall inte råda någon tveksamhet om att ämnet har en viss svårighetsgrad. Det inser utskottet också. Dock vill vi utgå från att regeringen inom ramen för det fortsatta europeiska samarbetet aktivt verkar för att regelverket skall ''vidareutvecklas och anpassas till förändrade villkor och den marknadssituation som råder på transportområdet''. Som framgår av betänkandet är det en gammal förordning, den har nr 11 av EG:s förordningar och meriteras med ca 30 år på nacken. Den anses av många vara obsolet. Eftersom det pågår en översyn av författningssystemet bör vi vara eniga om att det blir bättre och säkert mer förståeligt framöver. Enligt propositionen torde det i dag inte förekomma någon diskriminering avseende fraktsatser och befordringsvillkor. Men det bör vara klart för oss alla vad propositionen avser, nämligen förbud mot högre priser eller sämre villkor grundat på godsets ursprungs eller bestämmelseland. Med ovanstående som grund, kommer sannolikt denna förordning inte att få någon praktisk betydelse. Karl-Erik Persson har med omsorg om riksdagen påtalat svårigheten att förstå propositionen. Som svar på detta vill jag helt kort referera till vad utskottet förutsätter, nämligen att regeringen aktivt bör verka för att regelverket vidareutvecklas. Det vore kanske på sin plats att även göra litet reklam för Riksdagens utredningstjänst, RUT. Därmed vill jag, herr talman, på intet sätt negligera eller ens hindra Karl-Erik Perssons och Vänsterpartiets fortsatta, och säkert välbehövliga, omsorg om Sveriges parlament. Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 33.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag måste dock få säga att det hela blir litet konstigt. Men när kommunikationsministern är så otydlig blir man kanske lika otydlig själv. Kenneth Lantz säger ju i början av sitt anförande att trafikutskottet har lagt fram ett enhälligt betänkande. Ändå yrkar han avslag på min meningsyttring. Alltså finns det inte något enhälligt betänkande i det här sammanhanget.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande om nedrustning behandlas en rad frågor som rör nedrustningssträvandena vid den pågående nedrustningskonferensen i Genève och Sveriges pådrivande roll och stora engagemang i dessa sammanhang. Men även Sveriges agerande vid den kommande översynskonferensen med anledning av En av de frågor som blivit aktuell vid denna konferens och som också debatteras mycket i massmedierna är frågan om användningen av minor, och då särskilt av antipersonella minor -- eller truppminor, som de också kallas. Rädda barnen och Röda korset har också bidragit till att denna fråga uppmärksammats. Ett hundratal miljoner odetonerade minor ligger kvar i jorden efter krig i mer än 60 länder. Värst är minsituationen i Afghanistan, Angola, Kambodja, Moçambique, Somalia och Sudan men även i Bosnien och Kroatien. Dessa kvarliggande minor medför ett svårt lidande för civilbefolkningen. De drabbar människors liv och utveckling i dessa länder från alla aspekter. Kvinnor vågar t.ex. inte plocka ved, och bönder vågar inte odla jorden av rädsla för att trampa på minor. När jordbruket hindras ökar svälten, och landet blir beroende av import. Återuppbyggnaden av länder efter krig fördröjs och fördyras. Flyktingarna stannar kvar i grannländerna ovilliga att återvända hem till en mark full av minor. Enbart i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, finns det i dag enligt FN 10 miljoner minor spridda över hela det krigshärjade landet. Andra bedömare talar om 20, 30 eller 40 miljoner minor. Många års krig och nära nog tio år av sovjetisk ockupation på 1980-talet har skapat en situation där varje mänskligt steg blir en minundersökning. Många år efter det att striderna har upphört fortgår denna terror mot civilbefolkningen. Hittills har enligt FN:s bedömningar ca 200 000 civila dödats och ca 400 000 blivit handikappade av exploderade minor i Afghanistan. Många av dessa människor är barn. Även i Moçambique finns det stora områden som på grund av minering inte kan bebos inom överskådlig tid. Sverige deltar i minröjningsprogram i flera av de värst drabbade länderna. Genom betydande bidrag till minröjning och hjälp till de skadade bidrar Sverige konstruktivt till att minska lidandets omfattning. Inom FOA bedrivs också forskning som kan leda till att man effektivare än i dag kan röja de utspridda minorna. Detta kommer att öka Sveriges möjligheter att göra ännu större insatser inom detta område. På grund av de svåra och stora problem som truppminorna skapar antog FN:s generalförsamling i höstas fyra resolutioner. FN:s generalsekreterare fick i uppdrag att utarbeta en rapport om hur de problem som orsakas av landminor skall lösas. En studie skall också göras rörande barn i väpnade konflikter och då särskilt uppmärksamma offer för landminor. I resolutionen om ett exportmoratorium -- Sverige var medförslagsställare -- uppmanas alla länder att inte exportera antipersonella minor som kan förorsaka stor fara för civilbefolkningen. FN:s konvention om särskilt inhumana vapen, vilken antogs 1980, innehåller också förbud och begränsningar när det gäller minor. Men nuvarande konventioner har, som påpekas i utskottets betänkande, inte hindrat en urskillningslös minkrigföring i många länder under senare år. Sverige har också aktivt arbetat för att få till stånd den översynskonferens som kommer att hållas under 1995. Sverige verkar dessutom för en ökad anslutning till konventionen samt till att den utsträcks till att täcka även interna konflikter. Det är framför allt i länder som har drabbats av inbördeskrig som de antipersonella minorna utgör ett allvarligt hot mot civilbefolkningen. Detta betonas också i utskottet. Ett enigt utrikesutskott anser att Sverige i samband med denna konferens bör klargöra att ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor utgör den enda verkliga lösningen på de humanitära problem som användningen av minor ger upphov till och därför lägga fram förslag i syfte att få till stånd ett sådant förbud. Herr talman! Ett annat område som ingående har diskuterats i utrikesutskottet är kärnvapen och folkrätten. Det är viktigt att på alla sätt försöka stödja de insatser som görs för att förhindra användningen av kärnvapen. Arbetet med att förhindra en kärnvapenspridning är nu den mest centrala frågan på den internationella nedrustningsagendan. Att stärka och förlänga ickespridningsfördraget, NPT, samt att söka förmå alla stater att ansluta sig till fördraget är därför en viktig uppgift för Sverige. Sverige har försökt att få till stånd ett avtal om ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. I juni december 1993 kompletterades detta med ett detaljerat förslag om hur efterlevnaden av ett sådant förbud kan kontrolleras. Detta förslag innebär den enda fullständiga avtalstext som hittills har presenterats vid nedrustningskonferensen. Frågan om kärnvapenanvändning är förbjuden i folkrätten har diskuterats vid olika tillfällen. Frågan har nu blivit aktuell genom att WHO vid sitt möte i maj förra året beslöt att begära ett yttrande av Internationella domstolen i Haag i frågan. Alla medlemsstater har givits tillfälle att avge ett yttrande i denna fråga. Socialdemokraterna föreslår i en motion att den svenska regeringen i ett yttrande till Internationella domstolen klarlägger att kärnvapenanvändning inte står i överensstämmelse med internationell rätt. Den fråga som WHO ställer till Internationella domstolen i Haag avser innehållet i nu gällande folkrätt. Herr talman! Det råder olika uppfattningar bland världens ledande folkrättsexperter om vad som enligt folkrätten kan läggas till grund för ett ställningstagande rörande kärnvapenanvändning. Inom den internationella rätten existerar sedan länge en princip om att krigförande länder inte har oinskränkt rätt att välja stridsmedel eller stridsmetoder. Sedvanerättsliga distinktionsprinciper och proportionalitetsprinciper begränsar användningen av kärnvapen. Vid en attack mot militära mål får t.ex. inte oproportionerligt stora skador tillfogas civilbefolkningen eller civil egendom. Enligt vår uppfattning står det klart att användning av kärnvapen i många fall får konsekvenser som otvetydigt står i strid mot olika delar av folkrätten. Men det är också uppenbart att det kan finnas fall av kärnvapenanvändning där rättsläget inte är lika självklart, eftersom kärnvapen som sådana inte är förbjudna i folkrätten. Samtidigt ligger det i Sveriges, liksom i alla små nationers, intresse att folkrätten tolkas strikt och inte urvattnas genom politisering. När det gäller kärnvapen vill jag säga att en entydig reglering av kärnvapenanvändningen måste eftersträvas i folkrätten, inte en tolkning som vilar på tveksamt underlag. Vi anser att regeringen mot denna bakgrund bör överväga lämpligheten av att svara Internationella domstolen.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

Herr talman! Aktiv nedrustningspolitik har under lång tid varit en viktig del av svensk utrikespolitik. Sverige kom tidigt med i Genève-förhandlingarna om begränsning av kärnvapenupprustningen och kom snart att röna ett mycket gott rykte som en initierad och engagerad part i dessa förhandlingar. Orsaken till detta var bl.a. att Sverige hade det tekniska kunnandet för att föra dessa samtal. En ännu viktigare orsak var att Sverige var en alliansfri nation som av stormakterna inte kunde misstänkas ha några skumma avsikter i dessa förhandlingar. I likhet med många andra områden av utrikespolitiken har alliansfriheten och neutraliteten i nedrustningspolitiken varit en ovärderlig resurs. Jag kommer att i mitt politiska arbete fortsätta att agera för att Sverige inte lämnar ifrån sig denna resurs, som enligt min mening är en förutsättning för en aktiv nedrustningspolitik. Ett av de absolut viktigaste målen i nedrustningspolitiken är att få till stånd kärnvapennedrustning. Ett viktigt led i det arbetet är att få användningen av kärnvapen olagligförklarad. Skälen för detta är så uppenbara att det enligt min mening inte skulle behövas någon längre diskussion om detta. Jag vill ändå poängtera vad jag anser vara det starkast vägande skälet till olagligförklaringen, nämligen att användning av kärnvapen helt enkelt skulle förstöra livsbetingelserna på vår jord. Det är med glädje jag konstaterar att utskottsmajoriteten beslutat enligt förslaget i bl.a. flerpartimotionen U415 och alltså nu föreslår riksdagen att uppmana regeringen att i sitt svar till Internationella domstolen klargöra att kärnvapenanvändning inte står i överensstämmelse med internationell rätt. Jag kan bara beklaga -- även om jag inte förvånas över det -- att Moderata samlingspartiet inte vill ställa sig bakom det beslutet. Det är minst sagt märkligt att moderaterna i denna för mänskligheten avgörande fråga talar om att folkrätten politiseras.

Tyvärr ser vi också orosmoln på kärnvapenhimlen. Icke-spridningsavtalet, som skall förnyas nästa år, har ännu inte undertecknats av ett flertal potentiella kärnvapenmakter. Mest alarmerande är det att Ukraina ännu inte anslutit sig. Nordkoreas vägran att låta IAEA analysera bränslestavarna från Yongbyon-reaktorn är oacceptabel. Det bästa regimen i Nordkorea kan göra är att tillåta denna analys och därmed öppna för möjligheterna att bryta landets isolering, till gagn för Nordkoreas medborgare. Jag stödjer förslagen om att göra koreanska halvön till en kärnvapenfri zon. För att detta förslag skall tas på allvar och inte bara bli en till intet förpliktigande paroll bör regimen i Nordkorea låta IAEA analysera bränslestavarnas innehåll. Även Indiens och Pakistans vägran att skriva under icke-spridningsavtalet är oroande. Båda länderna förfogar med all säkerhet över kärnvapen. Exempelvis uttalade Pakistans inrikesminister nyligen att man inte tänker avbryta landets kärnvapenprogram, eftersom terrorbalansen med Indien då skulle rubbas. Sverige säljer, som alla vet, vapen till såväl Indien som Pakistan. Kockums har just nu en stor och av regeringen godkänd ubåtsaffär på gång med Pakistan. Ubåtar kan -- som också alla vet -- bära kärnvapen. Jag förutsätter att regeringen inhämtar garantier om att de svenska ubåtarna till Pakistan inte ingår i det kärnvapenprogram som den pakistanska inrikesministern talar om. För övrigt anser jag att Sverige inte skall sälja vapen över huvud taget till vare sig Indien eller Pakistan eller någon annan stat. Den exporten ingår ju som en del i den internationella vapenhandeln och bidrar därmed till upprustningen i världen. Ett stopp för den svenska vapenexporten är det bästa bidrag vi kan ge till ansträngningarna att stoppa denna upprustning. Det betänkande vi debatterar i dag behandlar visserligen inte svensk krigsmaterielexport, men jag vill ändå ta tillfället i akt att betona vårt partis krav på stopp för svensk vapenexport. Efter det kalla krigets slut har den internationella vapenhandeln minskat något. Huvudorsaken är den kraftiga minskningen av handeln med ryska vapen efter Sovjetunionens upplösning. Den här minskningen är dock med all sannolikhet tillfällig. USA framstår nu som den överlägset största vapenspridaren i världen och står exempelvis för mer än hälften av försäljningen till tredje världens länder. Ryssland, som i dag står för endast 10 % av försäljningen till de fattiga staterna, försöker nu genom aggressiv marknadsföring återuppta konkurrensen med USA. Andra aggressiva exportörer är Kina, Frankrike, Israel och Japan. Dessutom ökar vapenhandeln kraftigt mellan länderna i tredje världen. Den här dödsbringande handeln måste kontrolleras och få ett slut. FN:s register över handeln med tyngre vapen är ett -- om än litet -- steg mot att få kontroll. Nästa steg måste vara -- precis som utskottet betonar -- att göra anslutningen till registret bindande för FN:s medlemsstater. Första året registret var i funktion, 1992, rapporterade regimerna i stater som Thailand, Nordkorea, Rwanda och Marocko inte in till registret. Någon FN-kontroll över dessa för folken inom och utanför dessa länder livsfarliga regimers vapenhandel finns alltså inte. En orsak är självklart att rapporteringen inte är bindande. Rapporteringen för 1993 tycks bli minst lika bristfällig. Den 10 maj i år, två veckor efter det att tiden för rapportering gått ut, hade endast 47 stater offentliggjort sin vapenhandel. Resultatet är alltså nedslående. Herr talman! FN-registret över vapenhandel innehåller endast tyngre vapen. I dagens krig, som till nästan 100 % är inbördeskrig, används i huvudsak s.k. lätta vapen för upprorsbekämpning. Exempel på sådana vapen är personminor, lätta granatkastare och handeldvapen, dvs. automatgevär av olika slag. Det är dessa vapen som sprider mest död och lemlästning över världen. Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Sverige bör agera för att FN-registret skall utvidgas till att gälla även dessa vapen. Utskottsmajoriteten har inte tillstyrkt det förslaget utan nöjer sig med en luddig formulering om att det i framtiden kan finnas skäl för prövning av frågan om utökad ambitionsnivå. Det är synd, tycker jag, att utskottet här missat en chans att föreslå att Sverige vidtar en konkret åtgärd för att kontrollera och begränsa den internationella vapenhandeln. Åtskilligt mer positivt är det då att utskottsmajoriteten i fråga om internationellt förbud mot antipersonella minor gått på bl.a. Vänsterpartiets linje. Inga vapen är humana. Men ett vapen som i sin inhumanitet är värre än antipersonella minor är svårt att föreställa sig. Det känns hoppfullt att konstatera att riksdagen är överens om detta. Men låt oss nu inte nöja med att i internationella sammanhang kräva totalförbud. Nu måste vi fortsätta sopa framför vår egen dörr och kontrollera att svenska vapenproducenter inte exporterar vare sig minor eller sprängmedel till minor. Nu måste vi också med alla tänkbara medel försöka bistå alla hundratusentals män, kvinnor och barn i Moçambique osv. som lemlästats och hotas av lemlästning av dessa grymhetens symboler på jorden. Herr talman! För att spara tid yrkar jag inte bifall till min meningsyttring. Låt mig slutligen säga att jag inte på något sätt är de stora ordens mästare, men råd i all enkelhet är kanske lika värdefulla som stora bombastiska tal. Vad jag vill komma till är att det här är min sista debatt i kammaren när det gäller utrikesutskottets ärenden. Som bekant slutar jag i riksdagen i och med denna mandatperiods utgång -- dessutom, kan jag tillägga, helt frivilligt. Därför vill jag i all enkelhet men direkt från hjärtat tacka mina utskottskolleger för ett mycket fint kamratskap och för många fina och intressanta debatter. Jag vill speciellt tacka utrikesutskottets ordförande Daniel Tarschys för hans låt mig säga mjuka och behagliga sätt att sköta ordförandeskapet i utskottet. Tack för ditt helt oauktoritära sätt, som har skapat ett mycket fint klimat!

Herr talman! I fråga om att tolka folkrätten är det inte vår önskan som gäller, även om vi skulle tycka att det vore väldigt bra, utan där måste vi förlita oss på internationella och nationella experter, och bland dessa råder det faktiskt oklarhet om hur folkrätten skall tolkas. Därför kan vi inte säga så kategoriskt som man gör i utrikesutskottets betänkande, att användningen av kärnvapen inte skulle stå i överensstämmelse med internationell rätt. Det är helt och hållet dessa experters utlåtande som har varit ledstjärna för oss i den här frågan. Jag vill också tacka Bertil Måbrink för många intressanta debatter här i kammaren. Vi tycker inte alltid likadant, men våra debatter för frågorna framåt. Jag vill önska Bertil Måbrink lycka till. Vi kommer att sakna dig!

Herr talman! Att förebygga konflikter, att främja avspänning och att verka för nedrustning är sedan länge viktiga mål för svensk utrikespolitik. Det är mål som vi verkar för på flera olika områden. Vi gör det i FN och vi gör det i den europeiska säkerhetskonferensen, ESK. Där handlar det om förebyggande diplomati och akut konfliktlösning men också om ett mera långsiktigt arbete för att finna nya fredsbefrämjande mekanismer och bygga upp ett förtroende mellan staterna. Vi arbetar också aktivt inom nedrustningskonferensen och inom FN för att begränsa spridning och användning av olika vapen. Viktiga framsteg på nedrustningsområdet beror inte minst på en ökad förståelse mellan de militära supermakterna. Om START-avtalen genomförs, leder det till en minskning av de amerikanska och ryska strategiska kärnvapenstridsspetsarna med två tredjedelar. Andra viktiga avtal är avtalet om ickespridning av kärnvapen, MPT, som nu har tillträtts av 157 länder -- tyvärr fattas några viktiga -- och kemivapenkonventionen som förbjuder en hel vapenkategori. Exportkontrollregimer har byggts upp för alla slags massförstörelsevapen och för missiler, och FN har också upprättat ett register över den internationella handeln med konventionella vapen. Det här är en bra början, men mycket återstår att uträtta. En vapentyp som behandlas i vårt betänkande är personminorna, som bl.a. Rädda barnen har uppmärksammat i en lovvärd kampanj. Här är det enligt utskottets mening viktigt att regeringen skärper tonen och intensifierar arbetet för ett internationellt totalförbud mot detta inhumana vapen. Samtidigt behövs det stora insatser för minröjning i länder där enorma arealer och delar av vägnätet har förstörts av långvariga inbördeskrig. Bortåt 10 000 människor dör varje år av minexplosioner, och lika många skadas. Men minorna är inte bara ett svårt hälsoproblem och en dödsbringande olycksorsak, utan de är också ett ekonomiskt och politiskt hot mot åtskilliga länders fortbestånd. I stater som Afghanistan, Angola, Moçambique och Kambodja finns så många minor nedgrävda att det i stora områden är omöjligt att bedriva jordbruk eller röra sig fritt. Därmed förhindras också repatriering av flyktingar och återuppbyggnad efter de brutala krig som har utkämpats. Mot den bakgrunden borde minröjning bli en än mer prioriterad uppgift i den rika världens biståndsinsatser. Kanske kan också den minröjningsmaskin som är under utveckling i Sverige bli ett verkningsfullt redskap. De första rapporterna är i varje fall mycket löftesrika. En än allvarligare källa till oro är förstås kärnvapenspridningen. De påtryckningar som för närvarande pågår gentemot Nordkorea visar hur viktigt det är att icke-spridningsavtalet respekteras och kompletteras med en effektiv övervakning. För Sverige är det en självklarhet att ge ett starkt stöd både åt IAEA, kärnkrafts och kärnvapenorganet i Wien, och åt förlängningen av ickespridningsavtalet, som går ut nästa år. Huvudvägen att begränsa kärnvapenhotet är och förblir bindande internationella avtal och internationell samverkan i olika praktiska frågor, t.ex. konvertering av industrin och destruktion av befintliga arsenaler. Ökad offentlighet kring produktion och vapenhandel är också ett viktigt instrument. Här finns det anledning att erinra om det betydelsefulla arbete som SIPRI -- Stockholms fredsforskningsinstitut -- har utfört i mer än ett kvartssekel. Det är en svenskfinansierad insats i de internationella nedrustningsansträngningarna som vi har anledning att vara mycket stolt över. En annan väg som nu prövas för att motverka kärnvapenhotet är WHO:s -- Internationella domstolen i Haag, där man begär en prövning av kärvapenanvändningen från folkrättslig synpunkt. Det ligger säkert goda intentioner bakom det här initiativet, men det var också på goda grunder som Sverige avstod från att stödja förslaget i WHO:s folkhälsoförsamling. Vägen är osäker och kan mycket väl visa sig bli en återvändsgränd helt enkelt därför att det sakliga underlaget för framställningen är relativt bräckligt. Nu har emellertid den procedur inletts som leder fram till ett avgörande av frågan om domstolen skall ta upp saken till prövning. Sverige har då anmodats att ge underlag. Självfallet bör vi göra det. Vi bör bidra med de bedömningar som svenska folkrättsexperter kan erbjuda. Vi bör påminna om att det finns grundsatser i folkrätten som begränsar rätten att utföra stridshandlingar med mycket skadliga effekter. Samtidigt vet vi att sådana grundsatser enligt all normal rättskällevärdering har en relativt svag normativ kraft. Några avtal som mera direkt och preciserat förbjuder kärnvapenanvändning existerar inte. Var domstolens bedömning landar får därför betraktas som osäkert. Risken för att det blir en bakstöt för initiativet finns självfallet. Utskottets skrivning på denna punkt bör uppskattas som en politisk viljeyttring, en mycket klar markering och om man så vill ett önsketänkande. Men jag anser det väsentligt att vi klargör att Sverige kraftfullt måste stödja kampen mot kärnvapenspridning och kärnvapenanvändning. Det framgår tydligt av utskottets betänkande. Jag vill erinra om det särskilda yttrande som Håkan Holmberg och jag har fogat till betänkandet, där vi utvecklar några kompletterande tankar i just denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet. Jag vill allra sist återgälda den vänlighet som Bertil Måbrink visade mig. Jag vill tacka honom för hans insatser i utskottet. Han har förvisso varit mjuk och behaglig, men också effektiv och envis i sina ståndpunkter. Jag vill gratulera honom till ett fint arbete i utrikesutskottet under de gångna åren.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas nedrustningsfrågorna i sin helhet. Den heltäckande socialdemokratiska partimotionen går på flera områden längre än vad utskottet varit villigt att göra. Att vi inte har reserverat oss betyder inte att vi övergivit vår uppfattning -- tvärtom -- men vi finner en bred enighet väsentlig. I det stora hela har utskottet nu återställt ordningen när det gäller freds och nedrustningsfrågorna, dvs. vi är eniga med undantag för moderaterna. Detta är positivt. Sverige kan på nytt bli aktivt, återta den position vi alltid tidigare haft på den internationella arenan och driva nedrustningsfrågorna konstruktivt. Det gäller framför allt på kärnvapenområdet, men också frågan om särskilt inhumana personminor som bör totalförbjudas. På två områden ger vi regeringen någonting till känna, dvs. vi beställer av regeringen att den skall agera. Det gäller dels kärnvapenanvändningen och folkrätt, dels totalförbud mot personminor. Låt mig innan jag går in på dessa områden åberopa den socialdemokratiska partimotionen U403. Där säger vi att stater inte längre kan klara sin säkerhet om gångna tiders maktpolitik får fortsätta att styra de framtida internationella relationerna. De viktigaste uppgifterna blir nu att förebygga och lösa konflikter, att demilitarisera internationella relationer genom aktiv nedrustning och att undanröja massförstörelsevapen. I motionen visar vi hur fred med fredliga medel kan uppnås genom förebyggande av våld, fredsbevarande insatser, fredsskapande och fredsbyggande. Vi lägger fram konkreta förslag om begränsning av vapenhandeln och av biologiska och kemiska vapen, om hur militära resurser kan användas för miljön och om ett program för en kärnvapenfri värld. Biologiska och kemiska vapen är totalförbjudna. Tiden har nu kommit att ta upp frågan om förbud mot kärnvapen och som ett första steg ett förbud mot användning av kärnvapen.

Sveriges regering röstade först i kommittén mot förslaget och med kärnvapenmakterna för att senare i plenardebatten avstå med hänvisning till att frågan hörde hemma i FN:s generalförsamling. Nåja, FN:s generalförsamling deklarerade redan l96l att användning av kärnvapen skulle vara ett brott mot FN:s stadga och ett brott mot mänskligheten. Frågan har behandlats i FN:s generalförsamling flera gånger. Domstolen har därefter vänt sig till medlemsstaterna för att de skall lämna sin uppfattning senast den l0 juni i år, så att domstolen därefter skall kunna svara på frågan. Det är alltså domstolen som fäller utslaget -- inte regeringarna. Regeringarnas uppgift är att ge sin syn på frågan till domstolen. Det är således hög tid för riksdagen att fatta beslut och ge regeringen uppdraget att formulera ett svar grundat på vad riksdagen anser, alldenstund utrikesministern och moderaterna inte vill detta. Motståndet har varit hårt och många krystade argument har använts mot det beslut vi nu skall fatta. I moderaternas reservation sägs t.o.m. att det kan finnas fall av kärnvapenanvändning där rättsläget ingalunda är lika självklart eftersom kärnvapen som sådana inte är förbjudna i folkrätten. De säger sig vilja ha en entydig reglering av kärnvapenanvändningen i folkrätten -- observera att de inte vill ha ett förbud. Ränderna går aldrig ur, skulle man kunna säga. Moderaterna har inte ställt upp på inskränkningar av kärnvapen tidigare och gör det inte nu heller. Moderaterna har rätt på en punkt: det finns ingen skriven internationell konvention som uttryckligen förbjuder användning av kärnvapen, men det finns inte heller någon konvention som tillåter kärnvapenanvändning. Men den internationella folkrätten består nu inte bara av skrivna konventioner eller överenskommelser. Den består också av internationell sedvänja -- en allmän praxis, godtagen som gällande rätt. Den består av allmänna erkända rättsgrundsatser och av de mest sakkunniga författares lärosatser. Krigets lagar och mänskliga rättigheter finns reglerade i en serie deklarationer som Användning av kärnvapen bryter mot dessa principer och står därför inte i överensstämmelse med internationell rätt. Kärnvapenanvändning bryter mot principen om moderation i krig. Vapen som inte kan skilja mellan civila och militärer är förbjudna. Kärnvapen dödar oskyldiga och skiljer inte mellan civila och militära mål, och deras användning är ett brott mot distinktionsprincipen. Användning av vapen som kränker icke-deltagande stater är förbjuden. Radioaktivitet från en kärnvapenanvändning stoppar inte vid neutrala staters gränser, och användning är också av detta skäl förbjuden. Användning av vapen som åstadkommer onödigt lidande måste anses vara förbjuden. Vapen som orsakar omfattande, långvarig och allvarlig skada på miljön är förbjudna sen deklarationen från FN:s miljökonferens l972. Alla dessa principer gäller användning av kärnvapen. Utskottet har valt att utförligt redogöra för varför användning av kärnvapen skulle vara ett brott mot internationell rätt och kräver slutligen att regeringen i sitt svar till Internationella domstolen skall klargöra att användning av kärnvapen inte skulle stå i överensstämmelse med internationell rätt. Detta beslut är historiskt och får betydelse långt utanför Sveriges gränser och är ett viktigt steg mot kärnvapnens avskaffande. Jag är i dag uppriktigt glad för denna kraftiga majoritet i utskottet bakom detta förslag. Där kräver utskottet -- numera enigt, men efter segt motstånd och mycket arbete -- att regeringen skall lägga fram förslag om totalförbud mot personminor. Enligt FN dödas mer än 800 människor varje månad av personminor, och mångdubbelt fler lemlästas och skadas. Mer än l00 miljoner personminor har spridits i huvudsak i fattiga länder och oftast utan kartläggning. 67 länder har drabbats, och 48 länder har producerat personminor ej bara för eget bruk, däribland Sverige. Det urskiljningslösa spridandet av personminor har lett till en humanitär katastrof där civila drabbas värst, och i synnerhet barnen. Minorna känner inte skillnad mellan ett lekande barn och en framrusande soldat. Personminor ligger kvar långt efter det att ett krig är slut och leder till extremt allvarliga skador, ofta till amputation, men sällan till rehabilitering. Flyktingar kan inte återvända till sina hemländer, och bönder kan inte bruka sin jord. Personminor är så inhumana vapen, och riskerna för civilbefolkningen, framför allt för barnen, är så stora att ett totalförbud bör införas -- dvs. såväl innehav, tillverkning, export, import och användning bör förbjudas. Detta är den enda verkliga lösningen på det humanitära problem som användningen av personminor ger upphov till. Jag skulle i dag gärna vilja tacka Rädda barnen, Röda korset, Läkare mot kärnvapen, Svenska freds och skiljedomsföreningen samt andra organisationer och enskilda människor som verksamt har bidragit till dagens beslut genom ett kunnigt och engagerat opinionsarbete. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Till sist vill också jag ta tillfället i akt och tacka Daniel Tarschys för det goda samarbetet i utrikesutskottet. Jag håller gärna med Bertil Måbrink att det inte har varit några prestigefyllda sammanträden, och därmed också framgångsrika, bra och konstruktiva sammanträden. Jag vill önska Daniel Tarschys lycka till med den nya arbetsuppgiften som generalsekreterare i Europarådet. Jag vill instämma med Daniel Tarschys i tacket till Bertil Måbrink för intressanta, givande och bra debatter och ett gott arbete i utrikesutskottet. Jag önskar honom lycka till i hans fortsatta uppgifter.
Herr talman! Det är inte alls på det sättet att vi moderater önskar att kärnvapen vore tillåtna, Maj Det skulle tvärtom vara mycket bra om vi kunde tolka all rätt, alla regleringar och sedvanerätt så, att de vore förbjudna. Det skulle förenkla vårt arbete väldigt mycket. Tyvärr anser inte, som jag tidigare sade, internationell expertis och våra nationella experter att det är så enkelt. Det sade också Daniel Tarschys i sitt anförande. Det är en förenkling. Denna uppfattning har tidigare delats av Socialdemokraterna. Statsminister Palme sade t.ex. vid FN:s 40-års-jubileum att man borde överväga möjligheten att i folkrätten förbjuda användning av kärnvapen. Det skulle han inte ha sagt om sedvanerätten och alla regleringar som finns var till fyllest. Detta upprepades också 1988 vid FN:s generalförsamlings extra nedrustningssammanträde, då statsminister Carlsson tog upp denna fråga. Han erinrade om de folkrättsliga begränsningar som redan i dag finns i fråga om kärnvapenanvändningen. Men han sade också att det var den svenska regeringens uppfattning att det skulle vara bra och av stor betydelse om man kunde träffa ett avtal om förbud mot användning av kärnvapen. Vi moderater delar den uppfattningen, Maj Britt
Herr talman! Det är mycket positivt att höra att moderaterna nu delar den uppfattningen. Det har ni inte gjort tidigare. Vi socialdemokrater har fört fram förslag, och de står vi fortfarande fast vid. Det allra bästa vore en internationell konvention, dvs. en lagtext, där man förbjuder kärnvapen som sådana. Det är målet vi inriktar oss mot. Sådana internationella avtal finns för kemiska vapen och biologiska vapen. Sådana avtal eftersträvar vi när det gäller personminor, och sådana avtal eftersträvar vi också när det gäller kärnvapen. Man kan komma fram antingen direkt eller via steg--för--steg-processen. Vi socialdemokrater har i våra motioner tidigare pekat på -- och det står också i vår motion nu i år -- att man för att nå ett internationellt avtal i första steget kan komma fram till en utfästelse från kärnvapenmakterna att inte först använda kärnvapen, därefter att inte använda kärnvapen, och slutligen reglera detta i bindande avtal. Detta utesluter inte att man reser frågan huruvida den nuvarande rätten skulle visa att användning av kärnvapen skulle bryta mot internationell rätt. Det är precis det som Världshälsoorganisationen har gjort. Vi har enligt min uppfattning inte bara en rätt utan också en skyldighet att svara Internationella domstolen. Riksdagen är inte någon utövande domstol. Vi ger våra synpunkter till känna, och det kommer denna riksdag att göra med en mycket kraftig majoritet. Det kommer att hjälpa till att avskaffa kärnvapnen så småningom.
Herr talman! Jag tycker det är viktigt att regeringen får avgöra vad den skall svara Internationella domstolen, Maj Britt Theorin. Finner regeringen att den kan ge domstolen ytterligare kompletterande underlag för den rättsliga bedömningen, är det en självklarhet att regeringen skall svara. Men anser den att man inte har någonting nytt att tillföra, är det regeringens sak att bestämma hur den vill göra. Jag tycker att en regering skall få regera.
Herr talman! För att det inte skall råda några som helst missförstånd vill jag säga följande. Riksdagen kommer med detta beslut att ge regeringen i uppdrag att svara. Sedan kan Inger Koch önska hur mycket som helst att regeringen skulle slippa att svara. Det är precis vad moderaterna vill, där de sitter ansvariga i Utrikesdepartementet. De vill inte svara på den här frågan. De har klargjort att de inte vill göra det. Men riksdagen beställer av regeringen att svara. Riksdagen talar t.o.m. om för regeringen vad den skall svara, nämligen att användning av kärnvapen inte kan stå i överensstämmelse med internationell rätt. Utskottet har utförligt redogjort för allt det underlag det menar är till fyllest för att regeringen skall svara på denna fråga. Kärnvapenmakten Ukraina har för några veckor sedan svarat Internationella domstolen att det för sin del utan någon stor motivering anser att användning av kärnvapen inte skulle stå i överensstämmelse med internationell rätt. Det vore bedrövligt om Sverige inte skulle kunna ge sin syn till känna. Jag kan inte förstå annat än att det beslut riksdagen fattar i morgon bitti gör det bindande för regeringen att svara, och svara på det sätt som utskottet här föreslår och som det finns en klar majoritet för. Den nuvarande regeringen har tyvärr inte alls varit pådrivande när det gäller vare sig kärnvapenfrågor eller minorna. Inger Koch hade fel i sin inledning när hon sade det. Sverige har inte sedan 1991 haft en stor och pådrivande roll i dessa internationella frågor. Tyvärr är det så. Men det finns nu med riksdagens beställning en möjlighet att återta den position som vi tidigare haft. Det gäller även förbud mot personminor. Där skall regeringen lägga fram ett konkret förslag -- inte ta initiativ till förbud eller tala om, utan lägga fram ett konkret förslag. Det är vad utskottet begär och som riksdagen enhälligt kommer att fatta ett beslut om. Det gäller även frågan om kärnvapens olaglighet.

Herr talman! Det är en liten men viktig del av utrikesutskottets betänkande nr 19 som jag helt kort vill ta upp här. Jag yrkar för övrigt bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Det är med glädje och tacksamhet som jag noterar inte bara att utrikesutskottet enhälligt har bifallit min motion om att Sverige skall arbeta för förbud mot personminor utan också att Sverige återigen ställer sig i frontlinjen i kampen mot inhumana vapen. Det är ett hoppfullt beslut som riksdagen skall fatta i morgon. Det är hoppfullt för alla de barn naturligtvis även för vuxna -- som drabbas i många av världens fattigaste länder. Detta drabbar även dessa länder i form av långvariga åtaganden för att ta hand om handikappade barn som får lida hela livet på grund av de minor som ligger kvar runt om i marken i Afganistan och många andra länder. Jag instämmer för övrigt i vad både Daniel Tarschys och Maj Britt Theorin har sagt om personminor och vilka åtgärder som behövs utöver att fatta beslut om ett totalförbud mot dessa inhumana vapen. Det behöver också vidtas åtgärder för att komma till rätta med alla de tusentals minor som finns i marken i många länder. Det har också betonats här vilken betydelse Rädda barnen, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen m.fl. organisationer har haft för att väcka opinion och påverka när riksdagen nu skall fatta detta beslut. Även internationella organisationer har krävt åtgärder. Det ligger också väl i linje med barnkonventionens intentioner och betoningen på barnens uppväxt och särskilda behov av skydd i krigssituationer och efter det att krig har drabbat deras länder. Det är viktigt för barnen, men det är också viktigt för Sverige som nation, att vi får detta arbete till stånd. Jag hoppas på Sveriges insats i det här arbetet i höst när man skall titta över de regler som finns för personminor. Men det är inte bara personminorna som är inhumana. Alla vapen är förvisso inhumana på sitt sätt. Det gäller också att gå vidare med åtgärder för att bli av med den typen av minor som ligger i gränslandet mellan personminor och fordonsminor. Det finns ett helt batteri av minor som kan användas på olika sätt. De kan också drabba personer och inte bara tyngre fordon, stridsvagnar och annat. De kan försåtmineras med snubbeltråd och drabba civilbefolkningen på olika sätt. Den typen tillverkas och marknadsförs även av Bofors. Jag för min del tycker att det borde vara nästa steg för Sverige att gå vidare på andra minområden och se till att vi blir av med det elände som minor av olika slag orsakar i de krig som förs och förmodligen kommer att föras i framtiden runt om i världen. Jag yrkar som sagt bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 19. Jag är glad att Sverige tar ett steg i den riktning som betänkandet anger.

Herr talman! Kärnvapen och antipersonella minor har det talats om vid åtskilliga tillfällen här i kammaren. Historien bakom dessa frågor är både lång och innehållsrik. Även jag tänker beröra dessa ämnen. Men jag tänker också beröra ett annat ämne, nämligen frågan om genetisk krigföring. Det har inte talats lika mycket om den här i kammaren. Herr talman! Det som har med människors tillblivelse och framtida förutsättningar att göra är mycket lockande områden för forskning och spekulationer. Men all forskning är inte god och har inte mänsklighetens bästa som utgångspunkt. Det kan tyckas självklart att genforskningen skall stå i mänsklighetens tjänst. Det vore djupt olyckligt om den nya ökade kunskapen om arvsmassan som projektet HUGO, Human Genome Organization, väntas ge oss fick militära tillämpningar. Utnyttjande av genetisk kunskap för att utveckla vapen bör helt förbjudas. De toxiner, gifter, som i dag kan produceras med genteknik överträffar nervgaserna i giftighet. Det går att framställa mosaikvapen, dvs. skräddarsydda gifter, komponerade från ormar, alger, skorpioner och hormoner. Vacciner som bara skyddar de egna soldaterna och inte fiendens är andra exempel. Gentekniken gör det också möjligt att knyta samman virulensfaktorer, dvs. specifika egenskaper i form av DNA-sekvenser eller DNA delar som gör att en viss organism framkallar en viss sjukdom. Utifrån det kan man skapa en helt ny organism. På så sätt kan man också framställa skräddarsydda vapen som är nästan omöjliga att diagnostisera för fienden. Genom att komponera ihop anlag från olika organismer omintetgör man nästan alla chanser till upptäckt, även med de mest avancerade gentekniska metoder. Den ökade kunskapen om den mänskliga arvsmassan kan således få militära tillämpningar, vilket vore förödande. Herr talman! Med genteknik går det således att tillverka biologiska vapen som mosaikvapen, supertoxiner, specialanpassade vacciner och vapenhormoner. Den senaste forskningen har också gjort det möjligt att målstyra toxiner till olika organ eller strukturer i människokroppen. Enligt Hans Wigzell, professor i immunologi, skall det också vara möjligt att utveckla biologiska stridsmedel som utnyttjar genetiska skillnader mellan olika folkslag. Det är synnerligen allvarligt och även ganska okänt tyvärr. Ett problem i sammanhanget är vad som i verkligheten kan klassas som offensiv försvarsforskning eller defensiv skyddsforskning. Skillnaden mellan det är mycket svår att avgöra. Tyvärr är mycket av skyddsforskningen hemlig. En motivering för sekretessen är att man inte vill oroa befolkningen och de egna soldaterna. Jag anser att reglerna rörande sekretessen för skyddsforskning bör ses över. Ytterligare ett problem är att det saknas ett effektivt kontrollsystem. Från svenskt håll har B och toxinvapenkonventionen från år 1972 länge kritiserats för brist på kontroll och verifikationsprocedurer. Många länder, framför allt u-länder, är mycket tveksamma till långtgående verifikationsmetoder då de kan användas som förevändning för att få otillbörlig insyn i u-ländernas biotekniska industri eller användas för att få tillgång till unikt genetiskt material. Detta är viktiga politiska frågor som måste lösas. Det handlar faktiskt om olika gruppers möjligheter till överlevnad. Herr talman! Jag har inget att anföra mot utskottets behandling av min motion U405 om genetik och genteknologi som krigsvapen eller i krigets tjänst. Utskottet säger att det är ''angeläget att man från svensk sida fortsatt verkar för att konventionen mot biologiska vapen förstärks med kontrollmöjligheter samt att genteknologins framsteg inte används för utvecklande av nya biologiska vapen''. Herr talman! Jag anser att denna fråga är utomordentligt allvarlig. Den måste fram i ljuset ännu mer än i dag. Herr talman! Det har talats om antipersonella minor här i dag också. De vållar ju ett oerhört lidande för miljoner människor i framför allt tredje världens länder. Rapporterna om hur plastminor som ser ut som leksaker exploderar i händerna på barn, hur kvinnor som samlar ved och bönder som arbetar på fälten förlorar armar och ben när minor helt utan förvarning exploderar är förfärande. Kurdistan, Afganistan och Kambodja har miljontals minor spridits. Detta har ofta skett helt utan kontroll, minkartor och hänsyn till civilbefolkningen. I länderna i det forna Jugoslavien finns också minor utplacerade. Minorna ligger kvar långt efter att krigen är slut och gör det omöjligt för flyktingen att återvända hem, bonden att bruka jordarna, kvinnan och barnet att valla boskapen, samla ved och leka i dikeskanterna. Efter vapenstillestånd ligger minor kvar som dödsfällor i årtionden, kanske ännu längre. Minorna leder också till stora ekonomiska skador, då man inte kan driva jordbruk och genomföra transporter på grund av minrisken. Herr talman! Jag är mycket glad över att utskottet har kunnat ena sig om att det vid den översynskonferens om särskilt inhumana vapen som skall äga rum nästa år bör klargöras att ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor utgör den enda verkliga lösningen på det humanitära problem användningen av minor ger upphov till och att Sverige skall lägga fram ett förslag med syfte att åstadkomma ett sådant förbud. Jag är glad för det ställningstagandet, som nästan känns som om det vore historiskt. Dessutom anser jag att den svenska regeringen måste agera både i Sverige och internationellt för att underlätta saneringen av minor i de värst drabbade länderna. Efter vad jag kan förstå finns planer på ett konkret engagemang från Sveriges sida i denna fråga. Herr talman! En värld helt fri från kärnvapen är tyvärr fortfarande en utopi. Det betyder inte att alla nedrustningsansträngningar har varit förgäves. Tvärtom, de är välbehövliga, eftersom de markerar omvärldens starka oro och sätter press på världens reella och potentiella kärnvapeninnehavare. Sedan kommunismens fall har också stora framsteg gjorts inom området. Men vi måste våga se sanningen i vitögat. Den huvudsakliga anledningen till att USA:s och f.d. Sovjetunionens arsenal har reducerats är inte omvärldens tryck, även om det hjälper till en viss del, utan det förändrade säkerhetspolitiska läget. Mindre spänning och mera tillit öppnar nya möjligheter inom nedrustningens område. Men vi får inte blunda för det faktum, hur illa vi än sympatiserar med det, att en av de viktigaste faktorerna som ligger till grund för ett lands ställning som stormakt är innehavet av kärnvapen. För varje land i FN:s säkerhetsråd finns det ett starkt nationellt intresse att bibehålla landets status som stormakt. Så länge den situationen råder, tror jag att kärnvapen kommer att finnas kvar. Oavsett hur starkt och välformulerat omvärldens moraliska tryck på stormakterna är, kommer det att väga lätt i jämförelse med det nationella egenintresset och kravet att vara högt placerad på stormakternas statusstege. Ändå är jag optimistisk och tror att Sverige genom sitt goda internationella rykte har stora möjligheter att påverka. Men problemen är många. Ett exempel: När inte ens västvärldens hot om ekonomiska sanktioner förmår Kina att respektera de mänskliga rättigheterna och när USA kryper till korset och förnyar Kinas status som mest gynnad nation, kan ju inte heller trycket vara tillräckligt starkt för att helt eliminera stormakternas innehav av kärnvapen. Kunskapen om hur kemiska och biologiska vapen framställs är spridd över hela världen. Trots det har världssamfundet förhandlat om ett internationellt totalförbud. Men kärnvapnens relativa exklusivitet och enorma skadeverkan samt att de skiljer ut stormakter från andra länder gör att problemet är mera komplext. Måhända och förhoppningsvis kan ett mera bestående klimat med universell demokrati och respekt för mänskliga rättigheter skapas i framtiden, så att kärnvapnen helt kan försvinna. Men under tiden måste vi vara realistiska och mera inrikta oss på att arbeta för att hanteringen av den övergripande kärnvapensituationen blir bättre. Bl.a. därför tycker jag att det är bra att vi i dag kan lägga fram ett förslag från utrikesutskottet med en uppmaning till regeringen att i sin tur klargöra för Internationella domstolen att användning av kärnvapen inte skulle stå i överensstämmelse med internationell rätt. Herr talman! Framstegen inom kärnvapenprovstoppet måste också bevaras och förstärkas. Ryssland, Frankrike, England och USA har varit återhållsamma. Nyligen upprepade François Mitterrand att Frankrike kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Tyvärr är Kinas hållning mycket oklar. Det är av yttersta vikt att denna fråga får en definitiv lösning, eftersom provstoppsfrågan är så intimt förknippad med spridningsproblematiken och icke-spridningsavtalets, NPT:s, fortlevnad. Såväl kärnvapenmakter som ickekärnvapenmakter anser att ickespridningsfördraget, NPT, är mycket viktigt. I det avtalet förbinder sig kärnvapenmakterna att starta en konkret och verklig kärnvapennedrustning mot att icke-kärnvapenstater förbinder sig att inte skaffa kärnvapen. Här ligger den mest centrala punkten i kärnvapenfrågan totalt sett. Det gäller således att verka för bevarat provstopp samtidigt som allt som rör kärnvapen som teknologi, vapenbärare, kärnbränsle, komponenter osv. begränsas till befintliga kärnvapenländer. Här finns mycket att göra. Trots att de båda koreanska staterna enades om att Nordkorea i dag världssamfundet. Det finns även andra länder som mörkar den inhemska situationen beträffande kärnvapen. Kina stöder till det yttre övriga medlemmar i FN:s säkerhetsråd i deras politik mot Nordkorea men bromsar när det gäller att införa verkliga sanktioner. Ett annat problem, och det finns fler, är alla arbetslösa atomexperter i det förra Sovjetunionen. Risken för att de sprider kärnvapenteknologi är fortfarande stor. Herr talman!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 Till sist vill jag också instämma i Maj Britt Theorins tack till Daniel Tarschys. Hans mjuka men ändå fasta ledarskap i utrikesutskottet är värt all beundran. Det verkade ofta vid sammanträdena som om Daniel Tarschys i förväg visste vad alla utskottsledamöterna skulle säga och på så sätt med lätthet kunde lotsa fram till bra förslag och beslut. Jag beundrar verkligen Daniel Tarschys taktik och teknik i ledarskapet. Jag vill också tacka Bertil Måbrink för ett mycket gott kamratskap. Det har varit mycket trevligt att få lära känna Bertil Måbrink.

Herr talman! I det nedrustningsbetänkande vi nu behandlar är det två frågor som känns synnerligen väsentliga för mig. Det är dels frågan huruvida kärnvapenanvändning står i överensstämmelse med internationell rätt, dels frågan om åtgärder avseende antipersonella minor. Kärnvapenanvändningens laglighet har ju aktualiserats genom att WHO under försommaren 1993 beslöt att av Internationella domstolen i Haag begära ett uttalande huruvida kärnvapenanvändning står i överensstämmelse med internationell rätt. Utskottet har dryftat frågan ur de sedvanerättsliga distinktions och proportionalitetsprinciperna. För vanliga människor är detta ett fikonspråk som är svårt att tillgodogöra sig. Krigföring enligt distinktionsprincipen innebär tydligen att det är förbjudet att attackera civilbefolkningen och att förorsaka svåra skador på civila mål. Proportionalitetsprincipen skall förstås som att kärnvapenanvändning inte står i proportion till den konflikt man avser att lösa på icke-fredlig väg. För de allra flesta människor är ju detta självklarheter, dvs. att kärnvapenanvändning får effekter utanför de militära mål man vill slå ut. Det går ju inte att bygga milshöga murar runt omkring det militära mål där man fäller bomben. Att kärnvapenanvändning är en enorm upptrappning av en konflikt och att den inte står i proportion till konventionell krigföring är så självklart att det borde vara onödigt att nämna det. Oavsett om kärnvapenanvändning skulle stå i strid med internationell lag och med folkrätten eller ej bör Sverige, enligt min mening, hävda ståndpunkten att kärnvapenanvändning skall anses stå i strid med internationell lag och med folkrätten. Det är möjligt att Internationella domstolen i Haag kommer fram till en annan ståndpunkt. Men då är det, enligt min mening, viktigt att vi väcker opinion i den här frågan. De flesta jurister och ämbetsmän -- överallt i världen -- som sysslar med dessa frågor är alltid så försiktiga i sina uttalanden och ageranden. Man är rädd att bryta ny mark. Man är ängslig över att kanske stöta sig med mäktiga grannländer. Men med denna försiktiga linje händer ju inget, och om det mot förmodan händer något sker det med en snigels fart. Jag tycker att Sverige skall gå i bräschen för att bilda opinion i den här frågan. Svenskt agerande har ju i årtionden präglats av en klart uttalad antikärnvapenhållning. Men låt oss nu flytta fram positionerna. Nu -- efter Sovjetunionens fall -- när de frostiga relationerna mellan världens stormakter tinat upp, borde nya svenska initiativ se dagens ljus. Argument för att väcka opinion saknas inte. Utskottet har pekat på Haagkonventionerna om att neutrala staters territorier är okränkbara och att radioaktivitet inte låter sig stoppas av territoriella gränser. Att kärnvapenanvändning förorsakar onödigt lidande för människor och djur ser vi ju ständiga bevis på från Japan, trots att det nu är snart 50 år sedan de båda bomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Att miljön tar allvarlig och långvarig skada vid kärnvapenanvändning konstaterade FN:s miljökonferens redan 1972. Men det är nu mycket viktigt att regeringen inte förfuskar det initiativ som utskottet tar genom detta betänkande. Det ledande regeringspartiet ser ut att känna viss olust inför majoritetsskrivningen i betänkandet, eftersom tre av dess utskottsledamöter avgivit särskild reservation. Även Folkpartiets båda representanter tycks känna viss olust inför texten i betänkandet, vilket de visar genom att avge särskilt yttrande. Om riksdagen beslutar i enlighet med utrikesutskottets betänkande förutsätter jag att regeringen avger ett sådant yttrande till Internationella domstolen som utskottsmajoriteten syftat till. Herr talman! I ett av betänkandets avsnitt berörs frågan om ett fullständigt provstopp. Sverige har vid nedrustningskonferensen i Genève aktualiserat frågan genom att föreslå att alla kärnsprängningar -- även fredliga sådana -- skall förbjudas. Utskottet lär tidigare ha understrukit att kärnvapenprovens effekter på miljö och hälsa skall undersökas noggrant. Enligt min mening behövs inga ytterligare undersökningar. Det är väl uppenbart för alla att kärnvapenprov har negativa effekter på miljö och hälsa. Att då hålla på med en mängd studier om hur stora de negativa effekterna är anser jag vara ett fullkomligt onödigt slöseri med Herr talman! Så var det detta med antipersonella minor. Vi har i utskottet haft föredragningar som visat de ohyggliga konsekvenserna för främst barn och kvinnor av minsprängningar åratals efter det att den konflikt vid vilken minorna använts har bilagts. Syftet med personminor är ju inte att döda fiender. Nej, minan har utformats för att invalidisera. Människor får sina fötter eller ben bortsprängda, ofta kombinerat med skador i underlivet. Det anses vara bättre att handikappa fienden än att döda honom. Den som skadas behöver medicinsk vård, transport och evakuering. Den skadade tar därigenom i anspråk resurser som skulle ha använts i andra sammanhang. Den som skadats har också en psykologisk effekt på sina medsoldater. Man har också anpassat mängden sprängämne precis för att nå den effekt man avsett, dvs. att skada och invalidisera en fiende -- men inte att döda honom. Mer än 30 % av alla minsprängningar leder till amputation av ett ben. Bruket av personminor har lett till en katastrofal situation i en mängd länder. Minorna drabbar främst civila och detta långt efter det att minorna lagts ut eller fällts från flygplan. De som drabbas är, som jag nämnde inledningsvis, främst kvinnor och barn. Det uppges att omkring 100 miljoner minor spritts i ett 60-tal länder. Tusentals människor lemlästas varje år -- många dör också. Minutläggning har lett till att hela regioner blivit oanvändbara för jord och skogsbruk. I Cambodja lär det finnas 40 000 benamputerade människor. I Afghanistan hävdas från FN-håll att minor har dödat 200 000 människor. Hela landet beskrivs som ett enda stort minfält. Det som nu måste ske genom internationell påverkan är ett totalförbud mot tillverkning, handel, lagring och användning av personminor. En översynskonferens -- översyn av 1980 års konvention om särskilt inhumana vapen -- skall äga rum 1995. Inför denna konferens är det viktigt att Sverige pläderar för en tuff linje, nämligen det totalförbud som jag nyss nämnde. Kravet på totalförbud stöds av flera FN-organ, bl.a. Unicef. Från ett antal olika länder har det framlagts förslag om partiella förbud -- det kan röra sig om exportförbud, krav på självförstörande mekanismer m.m. Men många organisationer -- bl.a. Rädda barnen -- hävdar att endast ett internationellt sanktionerat totalförbud leder till att så inhumana vapen som personminor på sikt försvinner ur vapenarsenalen. Jag anser att Sverige bör gå i bräschen genom att införa ett nationellt totalförbud samt väcka internationell opinion för samma sak inför översynskonferensen 1995. Jag anser också att Sverige skall satsa på att utveckla nya metoder för röjning av personminor. Med tanke på det oerhörda antal oröjda minfält som finns överallt i världen, kanske nya minsprängningsmetoder också leder till nya svenska minröjningsprodukter som ger nya jobb inom svensk försvarsindustri. Ett förbud mot tillverkning av personminor skulle inte få några negativa effekter för svensk industri, eftersom det hävdas att några personminor inte tillverkats i Sverige under de senaste 15 åren och att någon export inte förekommit under 20 års tid. Enligt min mening borde Sverige föregå med gott exempel och i lag förbjuda export av personminor. Om vi skall hävda att andra länder inte får tillverka och exportera personminor vore det väl skräp om vi inte själva kunde ställa upp med ett formellt exportförbud. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan. Men, herr talman, Bertil Måbrink hade den goda smaken att rikta ett tack till utskottets ordförande Daniel Tarschys, till utskottsledamöterna och till personalen på utrikesutskottets kansli. Jag hade gärna rest mig upp för ett instämmande, men eftersom ett instämmande hade inneburit en accept på allt det Bertil Måbrink framförde vill jag i stället nu säga att jag helt instämmer i Bertil Måbrinks avslutning av sitt anförande.

Herr talman! Jag är också mycket glad över det ställningstagande som utskottet har gjort både när det gäller kärnvapen och folkrätt och när det gäller minorna. Minorna har så vältaligt beskrivits av Margareta Viklund och kärnvapen och internationell rätt av Maj Britt Theorin att jag kan instämma i det de har sagt. Jag skall ta upp några andra frågor i utskottsbetänkandet. Jag har föreslagit i en motion att man också skulle ha ett förbud mot att ha kärnvapen på svenskt territorium. Nu svarar utskottet att enligt utskottets uppfattning är lagen om kärnteknisk verksamhet, kärntekniklagen, till fyllest för de syften som jag och Charlotte Branting har framfört i vår motion. Jag anser inte att det finns någon lag som är tillämplig på det här området. När vi tidigare hade mycket aktiva diskussioner om örlogsfartyg och kärnvapen konstaterade svenska experter just att något förbud i lag inte fanns mot att ha kärnvapen på svenskt territorium. Det var därför som jag i motionen skrev just den här klämmen om att man skulle ha en sådan lag. Eftersom det fortfarande har dykt upp diskussioner om det finns örlogsfartyg som kommer in med kärnvapen, tycker jag att det vore bra att ha den här lagen. Visserligen är den frågan mer eller mindre avförd från agendan, men det finns fortfarande de som hävdar att det hade kunnat hända. Inte minst kan det tänkas om Sverige t.ex. blir medlem i Europeiska unionen och man kommer in i ett gemensamt försvarssamarbete att det där finns förslag om att man skulle kunna utplacera kärnvapen. Jag tycker att det vore bra om vi hade en sådan lag här i Sverige. Jag tycker inte riktigt att kärntekniklagen uppfyller det kravet. Det är naturligtvis viktigt att man från svensk sida verkar för icke-spridning av kärnvapen, att man gör något när det gäller det totala provstoppet och även när det gäller kärnvapenkrig av misstag. Detta är olika krav, som också har framförts i motioner, som i och för sig har fått en positiv hantering i utskottet. Men jag tycker att det är viktigt att man verkligen agerar starkt från svensk sida på de här punkterna och ser till att kärnvapen helst försvinner totalt från jordklotet, därför att de utgör ett sådant hot mot hela mänskligheten. Men så länge det finns kärnvapen måste man se till att de inte sprids vidare och att de tillfälliga provstopp som nu råder förlängs efter september 1995. I det sammanhanget skulle det också vara på sin plats att studera vilka effekter sprängningarna i provområdena har haft på befolkningarna. Inte minst tycker jag att det skulle vara på sin plats med en oberoende studie av de franska proven i Polynesien, där befolkningen under åratal har oroat sig för vad detta har kunnat innebära. Man har bara sagt att det inte finns några läckage och att sprängningarna inte har någon påverkan alls. Där skulle man kunna hjälpa befolkningen med de effekter som kärnvapenproven har gett. Om Sverige skall kunna vara trovärdigt och verka för nedrustning, kan Sverige inte hålla på och exportera vapen i den omfattning som görs i dag. Sverige borde verka för att minska och på sikt också helt avveckla den svenska vapenexporten. Först då blir Sverige trovärdigt när vi i Sverige talar om att Sverige vill ha nedrustning. För att kunna göra detta krävs det att man förverkligar den idé som utskottet skriver om, nämligen att Sverige tagit initiativ i FN till att verka för en omställning från militär till civil produktion. Sverige har inte mycket att yvas över. Vi i Sverige har gjort några studier, som vi har lagt i byrålådan utan att göra något åt det. Sverige skulle kunna vara föregångare. Det talas mycket från utskottets sida om behovet när det gäller forna öststater, exempelvis Ryssland och andra tidigare republiker i Sovjetunionen. Sverige skulle också självt kunna vara ett föredöme genom att verkställa och ta initiativ till denna omställningsprocedur. Även när det gäller FN:s register för internationell vapenhandel borde Sverige vara mycket mer pådrivande. Jag tror att det var Daniel Tarschys som sade att detta var en bra början. Man kan visserligen säga att det är en bra början att ett sådant register är upprättat, men det är långt ifrån tillräckligt såsom det fungerar. Här handlar det om frivillighet. Det skulle vara obligatoriskt för dem som säljer vapen att också redovisa detta i registret. Det borde inte heller bara vara de konventionella vapnen som ingick, utan även kärnvapnen borde finnas med i registreringen. Det finns här anledning att från Sveriges sida trycka på. Vi i Sverige är inte heller särskilt bra på att vara öppna när det gäller den svenska vapenexporten. Man skulle kunna kräva en större öppenhet även på det området. Inte minst när vi i konstitutionsutskottet har granskat, har vi haft svårigheter att få ta del av vissa uppgifter. Man borde sträva efter en större öppenhet även när det gäller den svenska vapenexporten.

Herr talman! Detta är den sista utrikespolitiska debatten under denna mandatperiod. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla mina kolleger i utskottet för den fina kamratskap, det konstruktiva samarbete, det starka engagemang och det stora samförstånd som har rått i utskottet. Vi har kunnat resonera oss fram till gemensamma ståndpunkter i de allra flesta frågor. Jag tror att det samförståndet har varit till gagn för svensk utrikespolitik, där samsynen mellan partierna är en stor styrka.

Kammarens sammanträde tisdagen den 7 juni inleds med debatt om lagutskottets ärende om registrerat partnerskap. När denna debatt avslutats och ärendet avgjorts, följer voteringar i de eventuella ärenden som färdigdebatterats vid denna fredags sammanträde.